Herr talman! Jag ber att först få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av att Volvo vid sin fabrik i Umeå enligt pressuppgifter hade planer på att använda freon på ett sätt som skulle ha inneburit utsläpp i luften av betydande mängder av detta ämne. Bolaget kommer nu tydligen att avstå från att använda freon vid provtryckning av tankar, vilket är synnerligen välbetänkt. Jordbruksministern säger i sitt svar att nya uppgifter om effekterna på ozonskiktet av freon tyder på att problemet är större än man tidigare antog och att det därför är viktigt att gå vidare för att minska freonutsläppen på övriga användningsområden och att verka internationellt i detta syfte. Jag delar självfallet jordbruksministerns uppfattning på den punkten. Esse Petersson frågade i sitt anförande nyss jordbruksministern om det finns flera industrier som använder sig av de här ämnena på ett miljöfarligt sätt och vad jordbruksministern är beredd att göra för att ta reda på hur det förhåller sig.

Det gäller i och för sig inte enbart 109 fluorkolväten, alltså freoner, utan också andra ämnen, exempelvis kväveoxider, som kommer ut i luften vid förbränningen av kol och olja och i samband med användningen av handelsgödsel. Detta vårt krav har emellertid varje gång avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Med de insikter jordbruksministern uppenbarligen har om de faror som på sikt hotar mänskligheten om ozonskiktet skadas vill jag därför fråga jordbruksministern om han nu är beredd att gå det här socialdemokratiska kravet till mötes, så att vi får den begärda kartläggningen. Att Esse Petersson numera är beredd att rösta för vår motion utgår jag från efter det inlägg han nyss gjorde.
Herr talman! Tillåt mig säga att jag tycker att det är ett oskick att en interpellant som har fått svar på en fråga i omedelbar följd ställer sex nya frågor. Det kan möjligtvis bero på ovana. Får jag ytterligare fullständiga mitt svar genom att berätta att jag har deltagit i två internationella möten, där frågan om freonutsläppen har behandlats. I mitten av april samlades i Oslo ansvariga statsråd och tjänstemän från de länder som har varit mest aktiva och vidtagit de längst gående åtgärderna för att begränsa freonutsläppen. På svensktinitiativ underströk mötet därför det ansvar som organet FN:s miljöprogram måste ta i denna fråga. I förra veckan var jag i Nairobi för att delta i årsmötet med styrelsen för FN:s miljöprogram. I det svenska huvudinlägget framhöll jag att tiden nu är inne att i praktisk handling möta det allvarliga miljöhot som utsläppen av freoner utgör. FN:s miljöprogram har hittills försökt samordna forskningen rörande orsaker till och effekter av en reduktion av ozonlagret, men måste nu samtidigt arbeta för samordnade internationella åtgärder för minskning av freonutsläppen. Detta är en svår fråga. Dels har vi inte sanningen i alla de frågor som har ställts, dels är det mycket svårt för ett enskilt land att göra långtgående begränsningar i förhållande till andra länder. Enligt de senaste amerikanska forskningsrönen är visserligen riskerna för reduktion av ozonlagret större än man tidigare hade trott, men enligt samma forskningsrön förefaller det som om det inte är överljudsflyget eller kvävegödslingen som nu skulle utgöra några viktiga källor till reduktionen av ozonlagret. Ständigt kommer det fram nya uppgifter som gör att det är svårt att veta var man effektivast angriper problemet. Vad som nu kommer att hända, vet vi inte säkert — miljömötet i Nairobi är ännu inte avslutat — men allt tyder på att chefen för FN:s miljöprogram nu får ett betydligt utökat mandat, ett uppdrag att söka få till stånd världsvida åtgärder. Jag tror också att detta är det sätt som vi skall arbeta på — vi har i Sverige arbetat efter det mönstret i andra frågor — samtidigt som man får säga att de nordiska länderna har varit mycket aktiva och utgjort en pådrivande faktor på detta område. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna fortsätta med det och att det skall vara möjligt att också över partigränser arbeta åt Nr 131

Herr talman! Det sista tror jag vi är i hög grad överens om, Anders Dahlgren — att vi skall jobba gemensamt över partigränserna för att komma till rätta med detta problem. Men den situationen förbättras inte genom den sura inledning som herr jordbruksministern kände sig föranlåten att komma med, låt vara att han påpekade att det var en ovan debattör i talarstolen. Det är mycket möjligt, jag har inte så många år på nacken i denna kammare som herr Dahlgren. Men det var saken jag försökte diskutera och inte formerna. Därför bör man kanske vara litet försiktig med sura uttryck som ”oskick”. Jag tog nämligen icke upp någonting nytt mer än den av en olyckshändelse föranledda frågan på cigarettändarsidan. Det var den enda nyheten. Jag tyckte att jag i denna debatt, som rör en närbesläktad fråga, inte kunde gå förbi den saken utan ville nämna den. De andra fem frågorna var ingenting annat än det jag tog upp i interpellationen, där jag försökte att något ytterligare konkretisera problemet för herr jordbruksministern för att kunna få ett något mera konkret besked. Jag hoppas att det skall finnas möjlighet till det. Jag skall, när jag går ner från talarstolen, skriftligen överlämna de frågorna till herr Dahlgren. Kanske blir det på så sätt lättare att ge svar på dem. Anders Dahlgren har under många år följt miljödebatten på detta område. Det finns väl därför ingen anledning att säga att exempelvis problemet när det gäller kyloch frysanläggningar skulle vara någon nyhet för honom. Vi har tagit ställning, och jag hart.o.m. prisat herr Dahlgren för hans initiativ att se till att användningen av freongas kom bort i fråga om sprejflaskorna. Men detta är bara halva problemet; vi har ju på kyloch fryssidan väldigt stora skrotningsproblem, när freon släpps ut i luften. Jag har undrat om man är beredd att vidta åtgärder för att komma till rätta med det problemet genom en återanvändningsprocess. Jag har uppfattat att Anders Dahlgren och jag varit tämligen överens om återanvändningsbehovet i andra frågor. Också här finns det anledning se till att problemet kan lösas på det sättet. I det svar som Anders Dahlgren lämnade nu fick vi onekligen en klarare redovisning av vad man hade sysslat med på konferenserna i Oslo och Nairobi. Det var ändå ett steg i rätt riktning, eftersom det i det skriftliga svar som jag fick i min hand bara konstateras att konferenserna har ägt rum men ingenting annat. Den fråga jag inledningsvis ställde var om man känner till att freongas används just i syfte att testa produkter på andra områden. Upplysningen om det planerade utsläppet i Volvofallet spreds ju genom massmedias påpassliga information — annars är det inte så säkert att vi hade fått någon allmän debatt på den punkten heller. Men det kan finnas många andra fall där man också använder freongas men som inte har nått offentlighetens ljus. Det vore intressant att få veta om man har fått kännedom om detta i departementet via produktkontrollnämnden eller på annat sätt. Självfallet är frågan då om 111 gasen släppts ut i naturen och likaså hur stora mängder det i så fall rör sig om. Det skulle vara klädsamt om herr jordbruksministern ville stämma ner tonen litet och försöka svara på de här frågorna. Jag skall nu i skriftlig form överlämna de frågor som var en komplettering av den skriftliga interpellation som herr Dahlgren har haft några veckor på sig för att besvara.
Herr talman! Jag skulle nog vilja ha ett litet rakare besked av jordbruksministern i fråga om kartläggningen. Det är klart att om vi är så intresserade av att angripa de här problemen som jag tycker mig finna att jordbruksministern tycks vara — av hans svar att döma — är ju den första förutsättningen för framgång att vi sopar rent framför egen dörr. Och om vi skall kunna medverka i internationella sammanhang måste vi först skapa oss en bild av var de här riskerna förekommer hemma hos oss, i vilken omfattning de förekommer och hur vi praktiskt skall kunna begränsa dem. Därför tycker jag det är angeläget att vi får ett klart besked av jordbruksministern om han numera är beredd att föranstalta om den kartläggning som socialdemokraterna sedan flera år tillbaka har begärt att man skall göra i det här sammanhanget.
Herr talman! Problemet är naturligtvis att man inte riktigt vet hur man skall gå till väga. Vid det tillfälle då regeringen fattade beslutet om förbud mot freongas som drivmedel i sprejförpackningar diskuterades ju om man skulle ha ett liknande förbud när det gällde de s.k. vitvarorna — kylskåp, frysboxar OSV. Samlar man in de här varorna och inte vet hur man skall oskadliggöra gasen kan det ju bli ett större miljöproblem, om man samlar det på ett ställe i landet, än om man sprider ut det över hela landet. Detta var en av anledningarna till att exempelvis användningen av freoner som drivgas i sprejförpackningar tilläts under en längre tid — man ville få utsläppen utspridda över en så stor yta som möjligt. Jag vill säga till herr Lundkvist att undersökningar nu är i gång. Avsikten är att genom produktkontrollnämnden försöka göra en bättre kartläggning av hela området i landet. Jag är för min del beredd att medverka till att ställa resurser till förfogande om det behövs. Jag erkänner gärna att det känns litet konstigt att i internationella sammanhang endast kunna peka på en enda åtgärd och sedan bara helt allmänt tala om att man måste gå vidare. Därför tycker jag att det är riktigt att nu göra en sådan här kartläggning, när vi kommit så långt i det internationella samarbetet, att praktiskt taget alla länder är överens om att detta är ett problem som man måste försöka göra något åt. Då är tiden mogen att göra den ytterligare kartläggningen för att komma fram till resultat.
Herr talman! Jag kan inte acceptera sättet att argumentera, nämligen att vi Måndagen den först måste komma överens på det internationella planet för att vi över huvud 28 april 1980 taget skall kunna ägna intresse åt denna typ av frågor och sätta i gång här hemma. Sverige har ju i många sådana här sammanhang gått före och i kraft härav kunnat driva frågorna internationellt. Men även om jag alltså inte kan acceptera det sättet att argumentera, är jag glad att höra att jordbruksministern nu är beredd att säga att han är inställd på att den kartläggning vi efterfrågat måste komma till stånd. Jag tolkar jordbruksministern på det sättet.
Herr talman! Jordbruksministern säger nu att man skall driva den här frågan och fortsätta med de internationella kontakter man haft. Jag vill emellertid ytterligare beröra de frågor av kompletterande natur som jag tidigare ställt och som jag hoppas att jordbruksministern något vill kommentera. Det gäller bl.a. frågan om det förekommer utsläpp i naturen även från andra industrier än det som var planerat från Volvos sida men som nu har kunnat avvärjas. Om det förekommer sådana utsläpp blir min andra fråga i hur stor omfattning det sker. När det gäller kyloch frysanläggningar ligger det onekligen något i vad jordbruksministern här säger, nämligen att man inte vet hur man skall ta hand om avfallet om skrotningen koncentreras till en plats. Men det intressanta i detta sammanhang är att man nu måste komma till rätta med problemet genom att inte släppa ut freonerna i luften vare sig på en eller flera platser utan i stället ta hand om gasen och återanvända den. Det intressanta är om jordbruksministern är beredd att vidta sådana åtgärder att skrotningen kommer att ske på ett annat sätt än vad som sker i dag, nämligen med återanvändning av freonet. Vi vet att detta är helt möjligt. Däremot är det i dagens läge inte lönsamt, eftersom freon tydligen är tämligen billigt. Den sista kompletterande fråga jag ställde gällde översynen av bestämmelserna för användningen av giftiga gaser och drivmedel i cigarettändare. När det gäller sprejflaskorna var man rädd för att skada ozonskiktet. Nu vet vi att användningen av ifrågavarande cigarettändare får andra tragiska följder, i synnerhet som dessa kan användas av minderåriga. Är jordbruksministern beredd att göra detsamma som år 1977, nämligen att ta initiativ till en översyn för att komma till rätta med de giftiga gaser och drivmedel som tydligen används i samband med cigarettändare och som kräver människoliv?

Det stora problemet är ju att Sverige är ett litet land med små 113 forskningsresurser i förhållande till exempelvis USA och att vi i många miljöfrågor måste förlita oss på forskningsresultat som kommer fram i andra delar av vår värld. Därför kan vi inte ensidigt driva frågorna. Vi kan exempelvis inte ensidigt vidta åtgärder som innebär starka handelsbegränsningar. Jag tycker ändå att det är viktigt att kunna konstatera att genom Sveriges och Nordens, inte minst Norges, agerande i denna fråga har vi nu fått en medveten opinion över hela världen. Det har resulterat i att miljökommittén i Nairobi nu mycket starkt engagerar sig i denna fråga. Sedan kan vi naturligtvis diskutera om det är fel av oss att handla på detta sätt eller inte. Vi kan emellertid konstatera att det i dag råder allmän enighet om att detta är en mycket viktig fråga inte bara för Sverige utan i hela världen.
Herr talman! Jag blev litet orolig när jordbruksministern reagerade mot mitt konstaterande att han uppenbarligen var överens med mig om att en kartläggning är den första förutsättningen för att man skall kunna angripa problemen i praktiken. Jag hoppas att det inte i sak innebär att jordbruksministern nu tog tillbaka något av vad han sade i sitt första inlägg. Ett gott råd till jordbruksministern är nog detta: Om man agerar internationellt, ökar man trovärdigheten om man samtidigt kan redovisa att man på hemmaplan har gjort vad som över huvud taget är möjligt att göra med de resurser som står till förfogande.Och resurser för att göra en kartläggning hoppas jag verkligen att jordbruksministern kan medverka till att ge.
Herr talman! Det börjar bli en ganska intressant diskussion. En interpellation har framställts och blivit besvarad. Sedan har kompletterande frågor ställts, men dem undviker jordbruksministern sorgfälligt att ens kommentera. Under sådana förhållanden är det naturligtvis svårt att föra en konstruktiv debatt. Men jordbruksministern har sin chans ännu en gång.
Herr talman! Den kartläggning som nu görs måste också omfatta industriutsläppen, eftersom vi vet väldigt litet om dem. Jag har med mina inlägg inte tagit tillbaka någonting, utan jag menar att tiden nu är mogen för att göra en kartläggning. Jag vill erinra om att den frågan ligger inom produktkontrollnämndens område. Detta organ har funnits i många år och har följt dessa frågor så långt det varit möjligt, också utifrån det internationella perspektivet. Jag tycker att nämnden har skött detta bra i förhållande till de resurser den har.

Det är inte möjligt. Frågeinstitutet i riksdagen har tillkommit för att ledamöterna skall kunna få svar på en exakt fråga som de har ställt, och det får man i svaret. Men jag har aldrig fattat att frågeinstitutet innebär att statsrådet helt oförberedd skall lämna viktiga sakupplysningar. Det är av stor betydelse att de upplysningar som lämnas i denna kammare är riktiga.
Herr talman! Vi är helt överens om att vad som sägs i kammaren skall vara riktiga uppgifter och saklig information — det är alldeles självklart. Vad som togs upp här var kompletteringar av interpellationen och av den debatt vi fört med anledning av svaret. Det gällde inte att få ett besked ja eller nej, utan det gällde att få synpunkter redovisade — om man var beredd att vidta vissa åtgärder, om man var beredd att genomföra ändringar i regler för utsläpp eller om man anser att det är tillräckligt med vad som gäller för sprejförpackningarna plus det förhållandet att man har internationella kontakter där man försöker driva frågan. Vi har exempelvis problem med kyloch frysanläggningar. Jag tror inte att vi skall försöka släta över den diskussionen, för här föreligger ett stort problem. Det finns väldigt mycket gammalt sådant som under senare år bytts ut och ligger kvar för skrotning men som man har svårt att ta hand om. Det är ett miljöfarligt avfall som man på något sätt måste komma till rätta med. Det krävs kanske initiativ till ytterligare översyn av de här problemen för att man skall få en återanvändning till stånd i de fall där man inte av ekonomiska skäl kan kräva återanvändning, eftersom den tydligen inte är lönsam. Detta är en konkret fråga som jag förmodar har sysselsatt jordbruksministerns hjärna mer än en gång. Det kunde ha varit intressant att få höra jordbruksministerns synpunkter på eventuella åtgärder i den delen. Jag tror att det i första hand är på den punkten som vi måste gå vidare när vi skall behandla det här frågekomplexet.

Herr talman! Maj Britt Theorin har mot bakgrund av bl.a. riksdagens uttalande under år 1979 om behovet av ett samlat åtgärdsprogram mot bilavgasproblemen ställt följande frågor till mig. På senare år har ett omfattande utredningsarbete igångsatts beträffande åtgärder mot bilavgaser. Jag tillsatte 1977 bilavgaskommittén, som har i uppdrag att se över bilavgaspolitiken i dess helhet. Samtidigt tillsattes typbesiktningsutredningen, som har i uppdrag att bl.a. föreslå en utökad kontroll av efterlevnaden av bestämmelser för bilar. 1979 utreddes även möjligheterna att införa blyfri bensin av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Bilavgaskommittén skall enligt sitt uppdrag bl.a. pröva om behov föreligger av en skärpning av nu gällande avgasreningsnormer och om bestämmelser för avgasutsläpp behöver införas för sådana slag av fordon som f.n. inte omfattas av sådana bestämmelser. Kommittén skall också pröva möjligheterna att minska luftföroreningshalterna genom t.ex. en förbättrad trafikplanering. Kommittén genomför f. n. ett omfattande forskningsoch undersökningsprogram om effekterna av bilavgaser och möjligheterna att minska avgasutsläppen. Kommittén räknar med att lägga fram sina förslag i huvudfrågorna mot slutet av år 1981. Innan kommitténs arbete har slutförts kan inte ställning tas till hur bilavgasfrågorna långsiktigt bör lösas. Jag vill dock nämna några av de frågor som är aktuella i sammanhanget. För bensindrivna bilar gäller fr.o.m. 1976 års modeller särskilda krav på avgasrening. De har lett till en genomsnittlig minskning av föroreningsutsläppen från nya bilar med 35-40 96. Flera undersöknigar visar emellertid att i det närmaste nya bilar i stor omfattning överskrider gränsvärdena i bilavgaskungörelsen. En effektivare tillsyn av att de bilar som tillverkare och generalagenter levererar uppfyller bilavgaskungörelsens krav skulle därför medföra en ytterligare reducering av bilavgasutsläppen. Från typbesiktningsutredningen föreligger förslag om olika åtgärder för att förbättra efterlevnaden av gällande avgasbestämmelser. Förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet. Enligt min uppfattning är det angeläget att kontrollen effektiviseras. Jag är emellertid inte i dag beredd att närmare gå in på utformningen av den framtida kontrollen. I rapporten Bensin utan bly föreslås att blyfri regularbensin införs. För att underlätta ett sådant införande föreslås även att det föreskrivs att bensinbilar skall vara konstruerade så att de kan köras på blyfri bensin som innehåller upptill 20 26 metanol eller annan alkohol. Regeringen har i EFTA och enligt GATT-överenskommelsen tillkännagett ett införande av sådana bestämmelser för bensinbilar. De redan beslutade begränsningarna av blyhalten i bensin medför en minskning av blyutsläppen med omkring 60 20. Detta är en betydande vinst från hälsooch miljösynpunkt. Då bly är en tungmetall som lagras upp i naturen och människokroppen ser jag emellertid mycket allvarligt på hälsoriskerna med bly i bensin. Målsättningen är därför att blyfri bensin skall Nr 131 införas så snart det är möjligt. Ett införande av blyfri bensin bör kombineras Måndagen den med åtgärder för att öka försörjningstryggheten för motorbensin. En 2g april 1980 användning av motorbränslen som innehåller metanol eller etanol är ett sätt att öka försörjningstryggheten. Regeringen avser därför att ta ställning till Om bilavgasernas tidpunkten för införande av blyfri bensin när de nu pågående utredningarna — hälsooch miljöom möjligheterna att använda metanol och etanol som oktantalshöjande effekter tillsatser har avslutats. Som jag redovisat bereds olika förslag till åtgärder mot bilavgaser i regeringskansliet. Regeringens avsikt är att dessa förslag skall bilda underlag för det av riksdagen begärda åtgärdsprogrammet mot bilavgasutsläppen.

Fru talman! I en interpellation den 21 februari i år har jag ställt en del frågor om åtgärder mot bilavgaserna och deras hälsoeffekter till miljöminister Dahlgren, som till viss del besvarat dem. Jag ber att få tacka för detta. Bakgrunden till interpellationen är bl.a. följande: Enligt WHO beror minst 80 20 av alla cancerfall på miljöfaktorer. Det är miljön i den vidaste bemärkelsen — kemiska miljöföroreningar, luften vi andas, maten vi äter etc. — som avses. Antalet cancerfall ökar kraftigt. Minst 35 000 nya cancerfall väntas i år i Sverige. Forskarna anser att var fjärde, ja, t.o.m. var tredje svensk, fram till år 2000 kommer att drabbas av cancer, om inte utvecklingen ändras. Fotografen Lennart Nilsson visade i går i DN vad som sker när asbestfiber som ett spjut borrar sig genom cellerna, dödar dem eller skadar dem så att cancer uppstår. Den bild som visas på kammarens TV-skärm är ett fotografi av en döende cell som har genomborrats av en asbetstfiber och bildar stora blåsor i sin membran. Om ett par timmar är cellen död. Det kunde ha varit värre. En skadad cell som överlever kan nämligen utvecklas till cancer. Asbest sprids bl.a. genom biltrafiken. Vi vet att asbest kan ge cancer i lungor, lungsäck, bukhinna, magtarmkanal och struphuvud. Vinylklorid ger cancer i lever, lärde vi oss för några år sedan, och troligen också i hjärna, lungor och lymfkörtel. Vi vet att många kemiska ämnen är cancerframkallande. De mest kända är troligen också de värsta: bensol, polycykliska kolväten, aflatoxin, krom, arsenik, kadmium m.m. För de cancerformer som har ökat speciellt starkt finns särskild anledning att misstänka miljöförändringar. En del beror på cigarettrökningen, men en hel del kan också tillskrivas luftföroreningar i den allmänna miljön och på arbetsplatserna. Allt detta vet vi, men vad gör vi? Ett av de största problemen och den största källan till luftföroreningar är trafiken. Luften framför allt i tätorterna påverkas påtagligt av bilavgaserna. De svenska bilarna släpper ut ca 2 miljoner ton föroreningar varje år, varav 117 2500 ton bly. Bilavgaserna svarar för ca 60 70 av de cancerframkallande ämnena i stadsmiljön. Biltrafiken svarar i tätorterna för nästan all koloxid, för över 90 Jo av kolvätena och kväveoxiderna, för drygt 75 90 av stoftet och för huvuddelen av de blyoch benspyrenhalter som kan uppmätas på starkt trafikerade gator. Allt detta vet vi, men vad gör vi? 1979 skrev Miljöaktuellt — naturvårdsverkets tidning — bl.a. under rubriken ”Blyfri bensin nödvändigt men politiskt obekvämt” att det är en skandal att vi fortfarande har bly i bensin, fjorton år efter det första blylarmet: ”Hur har politikerna kunnat undvika att fatta beslut om blyfri bensin? Många andra ämnen än bly är farligt i bilavgaserna men blyfri bensin är en förutsättning för avgasrening.” Sannerligen finns det en på vetenskapliga grunder berättigad oro för hälsooch miljöeffekterna av trafikavgaserna. Men vad gör regeringen? För att den här frågan inte skall behandlas alltför teoretiskt kan det vara på sin plats att visa hur det ser ut i dag — eller rättare sagt 1979 — i Stockholm och vad man där själv sökt göra i avvaktan på regeringens handlande. Hälsovårdsförvaltningen har gjort en kartläggning av biltrafikens miljöeffekter när det gäller såväl utsläpp av koloxid som buller och presenterat planeringsmål och åtgärder för att begränsa miljöeffekterna av trafiken.

För att uppnå mål 1, dvs. WHO:s riktvärde för koloxid och kvävedioxid, fann man att en trafikminskning i innerstaden med närmare 20 96 behövdes. Ja, på vissa gator fordrades det en minskning med 50 96, exempelvis på Hornsgatan. Mål 2, dvs. 70 dBA utomhus, krävde en trafikminskning med 70-80 26, något som knappast är möjligt. Kostnaderna för bullerskyddsåtgärder för att nå mål 3, dvs. 40 dBA inomhus, beräknades till minst 1 miljard kronor för Stockholms del. När det gäller buller är det således nödvändigt att i första hand ställa kravet på bilarnas konstruktion, dvs. tystare bilar. Trafikplaneringsåtgärder kan alltså aldrig lösa de här problemen utan det krävs andra åtgärder. Den andra bilden på skärmen visar gator med dubbelsidig bebyggelse i innerstaden där WHO:s riktvärden för koloxid — högsta åtta timmars medelvärde — sannolikt överskrids. Det är många och tunga gator i Stockholm.

Så drastiska trafiksaneringsåtgärder måste till om man skall uppnå acceptabla riktvärden för koloxid. Den tredje bilden visar alla de gator i innerstaden där utomhusnivån överskrider 70 dBA, dvs. det av trafikbullerutredningen föreslagna utomhusvärdet i befintlig miljö. Som vi ser på bilden överskrids den nivån i så gott som hela innerstaden. Av den fjärde bilden, som jag nu visar på TV-skärmen, framgår var någonstans Hornsgatan befinner sig vid en jämförelse med av Världshälsoorganisationen rekommenderade riktvärden för koloxid och kvävedioxid och de californiska gränsvärdena för bly i den horisontella axeln. I den vertikala axeln visas effekterna på människan av koloxid vid olika nivåer, resp. kvävedioxid och bly. Vi finner att koloxidvärdet överskrids markant på Hornsgatan, att kvävedioxidvärdet klarar sig precis på gränsen och att bly per månad räknat ligger avsevärt över de tillåtna i Californien och vid riskgränsen för enzympåverkan. Med lagstiftning, normoch riktvärden kan utvecklingen styras i den riktning politikerna önskar. De amerikanska avgasnormerna är väsentligt hårdare än de svenska. Sålunda tillverkar Volvo och Saab i dag bilar som uppfyller dessa hårdare krav, men dessa renare bilar exporteras till USA. Några tekniska hinder mot att införa samma skärpta krav som i USA och därmed motorer för oblyad bensin för den svenska marknaden finns inte. Utredningen Bensin utan bly rekommenderar att oblyad regularbensin skall införas från den 1 januari 1983, något som miljöorganisationerna starkt reagerat på. Senast den 1 januari 1981 är den tidpunkt som bör fastställas på grund av hälsoriskerna, menar man därifrån. Vad svarar miljöminister Dahlgren på miljöorganisationernas krav? Riksdagen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan och i ett skarpt I uttalande förra våren gett regeringen till känna sina synpunkter i fråga om behovet av snara och verkningsfulla åtgärder mot bilavgasernas hälsooch | miljöeffekt. Det är miljöministerns uppgift att mot bakgrund av riksdagens beställning formulera kraven på den svenska bilindustrin och inte falla undan I för bilindustrins och petroleumindustrins alltför grova locktoner. Hur mycket är egentligen avgörande miljöfrågor värda i en borgerlig regering? I Det är med förlov sagt miljöministerns uppgift att bevaka också tätorternas medborgares behov av en god miljö, fri från allvarliga hälsoeffekter. | Argumentationen hos såväl den svenska som den europeiska bilindustrin är av grövsta slag: Alltför hårda miljökrav, säger man, hotar bilproduktionen | som utgör ett starkt inslag i samhällsekonomin, arbetslöshet blir följden, enstaka länder skall inte i miljökrav gå före Europa i övrigt, minskad | bränsleförbrukning är viktigare än blyfri bensin och kan inte förenas med | denna, etc. Samtliga dessa argument kan tillbakavisas. Den svenska bilindustrins argument mot miljökraven har vi fått ta del av i omfattande H9 skrifter. Jag kan bekräfta att de på ingen punkt skiljer sig från de stora drakarnas i Europa. Som riksdagens representant bevistade jag Europarådets symposium kring bilar och miljö i Dässeldorf den 12 och 13 februari i år. En väl samlad europeisk bilindustri satte klackarna i golvet mot allt vad miljökrav heter och varnade kraftigt för särregler inom något land. Men inte bara bilindustrin var närvarande och föreläste om sin syn, utan även blyföretagen bevakade sina intressen aktivt, något som man från den sidan f. ö. också gör vid våra symposier kring bly i Norden. Stora ekonomiska vinster finns att göra genom blytillsatser i bensin, och det gäller att informera politiker om ”ofarligheten” av bly just i bensin. Vad värre är: såväl OECD:s som EG:s kommissionsarbete lär styras mer av bilindustrin än av politikerna. Det enda positiva man kunde uppleva i Dässeldorf var att de västtyska politikerna, bl.a. den socialdemokratiske miljöministern, nu ändå började ställa krav. Om Västtyskland börjar ställa krav, kan det tänkas att också andra länder följer efter. Mot de krav som den västtyske miljöministern framförde ironiserade man dock kraftigt från bilindustrins sida. I jordbruksministerns svar sägs bl.a. att redan beslutade begränsningar av blyhalten i bensin medför en minskning av utsläppen med omkring 60 20. Det är en uppgift som jag känner igen från bilindustrins argumentsamling. En världsauktoritet när det gäller bilavgaser, Eric Stork, ansvarig för det amerikanska bilavgasprogrammet, har en annan syn på det svenska avgasproblemet och säger i Miljöaktuellt i år att svenska avgaskrav är ineffektiva. Under de tio år som avgasregler funnits i Sverige har de närmast syftat till att förhindra att bilavgasproblemet ytterligare förvärras. Han bemöter bl.a. argumentet från industrin att skärpta avgasreningskrav inte skulle kunna förenas med lägre bränsleförbrukning, genom att framhålla följande: ”Katalytisk avgasrening och förfinad motorteknik ger både lägre utsläpp och lägre bränsleåtgång än avgasreningstekniken i Sverige idag. I USA har den genomsnittliga förbrukningen gått ned med 26 20 vid en jämförelse mellan 1974 och 1977 års bilmodeller.” Ett av de förslag Eric Stork framför är ett kontrollsystem som kopplas till progressiva avgifter för biltillverkare som överträder gränsvärdena. Samhällets representanter — parlament och regering — befinner sig ofta i underläge mot industrin men har samtidigt till uppgift att bevaka väljarnas berättigade krav på en god miljö. Som jag tidigare visat är det omfattande och drastiska åtgärder som måste till för att begränsa hälsoeffekterna av nuvarande utsläpp och buller. 20-50 96 av alla bilar måste i så fall bort ur Stockholms innerstad. Men också den andra vägen är nödvändig att gå — dvs. att ställa väsentligt hårdare krav vid källan, att kräva såväl tystare som framför allt renare bilar. Detta är fullt möjligt men kräver politisk vilja. Besitter Anders Dahlgren den viljan? Inte utan skäl ställer sig väljarna den frågan efter miljöministerns uttalande i Dagens Nyheter den 18 februari, där det heter: ”I ett ansträngt ekonomiskt läge blir det svårare att genomföra viktiga miljöförbättringar———. Tidpunkten för när blyfri bensin skall införas i Sverige är t ex en fråga som kan komma att skjutas upp av ekonomiska skäl. —- I ett allt kärvare ekonomiskt läge är detta kanske inte det första vi kan genomföra, säger Dahlgren.” Någon dementi på detta uttalande har i vart fall jag inte sett. Kommer den dementin kanske i dag? Vems intressen företräder egentligen Anders Dahlgren när han för fram dessa synpunkter 15 år efter det första blylarmet? På vilket sätt motsvarar detta riksdagens uttalande om ”snara och verkningsfulla åtgärder mot bilavgasernas hälsooch miljöeffekter”? I rapporten Bensin utan bly föreslås införande av blyfri regularbensin den 1 januari 1983. Miljöorganisationerna kräver blyfri bensin fr.o.m. den 1 januari 1981. I interpellationssvaret säger statsrådet att målsättningen är att blyfri bensin skall införas så snart det är möjligt. Betyder det 1981, 1983, eller senare? Samtidigt säger Anders Dahlgren att regeringen väntar med att ta ställning till tidpunkten för införande av blyfri bensin tills de nu pågående utredningarna om möjligheterna att använda metanol och etanol som oktantalshöjande tillsatser har avslutats. Hur rimmar detta med riksdagens uttalande att pågående utredningsarbete inte får leda till att man avstår från sådana åtgärder som redan nu kan och bör vidtas? Anders Dahlgrens svar andas verkligen den obotfärdiges förhinder. Jag konstaterar att regeringen inte presenterat några ”konkreta åtgärder syftande till en snabb förbättring av luftföroreningssituationen i de svårast drabbade tätorterna” och inte heller några sådana ”snara och verkningsfulla åtgärder mot bilavgasers hälsooch miljöeffekt” som riksdagen begärt. Jag upprepar: De svenska bilarna släpper per år ut 2 miljoner ton föroreningar, varav 2 500 ton bly.

Fru talman! Avgasfrågorna har under senare år blivit alltmer uppmärksammade i svensk debatt — och det med all rätt. Det är framför allt inom stadsområdena som de miljömässiga problemen med bilar har ökat. Trots denna uppmärksamhet på de ökade problemen måste vi nog ändå konstatera att vi tyvärr inte vet alltför mycket om effekterna av de avgaser som i dag släpps ut, såväl av bensinoch dieseldrivna bilar som av bussar och lastbilar. Vi har ett dåligt kunnande om effekterna av de utsläpp som innehåller polyaromatiska kolväten. Vi vet att en stor del av dessa är starkt cancerogena, men vi vet inte hur starkt eller vilka effekter det får. Vi har alltmer blivit uppmärksammade på att avgasutsläpp från dieseldrivna bilar och bussar, speciellt i stadstrafik, leder till betydande effekter på miljön. Det finns mycket som talar för att dessa motorer, speciellt när de får arbeta ojämnt, ger värre effekter än motsvarande bensindrivna motorer. Den svenska utvecklingen på avgasområdet har under senare år gått förhållandevis snabbt. Vi har sänkt blyhalten och infört vissa avgasnormer, vilket medfört att vi med avseende på renhet åtminstone förbättrat avgasutsläppen från bilar i Sverige. Vi har en något speciell standard i vad gäller avgasrening. Den är bättre än den europeiska, men avsevärt sämre än den amerikanska normen. USA-normen för avgasrening innebär krav på blyfri bensin och speciella anordningar för den s.k. katalytiska reningen med lambdasonder. Det innebär att man får ner avgasutsläppen högst avsevärt, i vissa fall ner till en tiondel av de avgasutsläpp vi i Sverige får från bilar. Det är riktigt att svensk bilindustri, Saab och Volvo, kan producera sådana bilar. Den svenska bilindustrin är självfallet villig att producera dessa bilar även för Sverige. Men problem uppstår om vi enbart i Sverige skaffar oss blyfri bensin. Det blir problem med raffinaderikapaciteten ute i Europa. Raffinaderierna är huvudsakligen i utländsk ägo, och det kan bli besvärligt att få en speciell kvalitet för Sverige. Det finns anledning att här försöka trygga en försörjning, om vi mycket snabbt skulle införa blyfri bensin. Om vi skulle införa blyfri bensin utan metanolinblandning skulle även detta leda till ökad bränsleförbrukning, om vi inte blandar in ytterligare s.k. polyaromatiska kolväten. Dessa är, som jag redan nämnt, starkt cancerogena. Det finns även risk för att utbytet av bilar över gränserna kommer att minska, om vi i Sverige ensidigt inför blyfri bensin. Den andra avgasnormen, EG:s norm, är otillfredsställande på grund av att avgaskraven där är väl låga. Utvecklingen på detta område har under senare år gått förhållandevis snabbt, och jag välkomnar detta. Jag är också glad över att jordbruksministern har varit med om att underlätta införande av s.k. gasoldrivna bilar i bl.a. Stockholms innerstad, vilket snabbt och effektivt förbättrar miljön i innerstaden. Metanolen utgör som jag ser det den stora utvecklingsmöjligheten på avgasområdet. Metanoleller etanolinblandning i bensin kan användas i stället för bly för att höja oktantalet. Man kan även göra det genom att öka utsläppet av polyaromatiska kolväten, men det är en föga attraktiv modell. Det finns vissa länder i Europa som är mycket intresserade av att blanda in metanol i bensinen. I bl.a. Västtyskland finns, som Maj Britt Theorin redovisade, vissa tendenser att blanda in metanol i bensinen. Där kan man även på sikt tänka sig blyfri bensin. I Berlin pågår ett projekt i vilket man driver bilarna med s.k. M 15-bränsle. Man har alltså blandat in metanol i bränslet. I projektet ingår en försöksflotta som är i kommersiell drift. Det finns alltså ett västtyskt intresse av att få metanol från brunkol för att kunna minska oljeberoendet och på sikt även förbättra miljön. I Holland framställs metanol av naturgas. Det blir väsentligt billigare att importera — även brunkol från Västtyskland — än att ha svensk inhemsk produktion. Man håller på att bygga upp en stor kapacitet som kunde vara värdefull för svenskt vidkommande, för import under en övergångsperiod för att klara en snabb övergång till metanolinblandning i bränslet. Det gäller att utveckla de bästa produktionsmetoderna. Riksdagen har ju så sent som för ett par veckor sedan ställt sig positiv till en svensk försöksanläggning med metanolproduktion. Kan blyfri bensin hota bilproduktionen? Ja, den kan självfallet göra det om Sverige inför separata krav i förhållande till övriga Europa. Det är angeläget att Anders Dahlgren och regeringen försöker få någon form av europeisk överenskommelse eller en överenskommelse med Västtyskland och Holland om att ersätta blyet i bilbränslet med metanol under 1980-talet. Detta internationella samarbete — kanske mellan bara några stater — tar bort riskerna för handelsåtstramningar för svensk industri. Om vi i Sverige inför särskilda bestämmelser uppfattas det av många som en protektionistisk åtgärd.

Fru talman! Jag är naturligtvis, Maj Britt Theorin, väl medveten om vad utskottet och riksdagen har sagt. Jag vill be Maj Britt Theorin att ännu en gång läsa det svar som jag har givit här i dag. Jag påpekar där bl.a. att kravet på avgasrening i bilar fr.o.m. 1976 års modell minskade föroreningsutsläppen från dessa bilar med 35-40 90 och att begränsningen av blyhalten i bensin medfört en minskning av blyutsläppen med omkring 60 20. Mot denna bakgrund är det litet orättvist att beskylla mig och regeringen för att vara passiva. Läs exempelvis mitt interpellationssvar och protokollet från interpellationsdebatten med herr Komstedt den 5 februari! Han ville att man skulle lindra miljöbestämmelserna. Mitt fasta svar då var att det inte skall ske någon uppluckring. Jag hade en interpellationsdebatt med Pär Granstedt den 5 januari. Han ville ha en tidigareläggning av beslutet om sänkning av blyhalten. Det svar Pär Granstedt fick var ungefär detsamma som Maj Britt Theorin har fått här i dag. Maj Britt Theorin tycker att mitt svar innebär väldigt litet i en så allvarlig fråga. Ja, det är en mycket allvarlig fråga — det är en viktig miljöfråga. När Maj Britt Theorin ifrågasätter mitt och regeringens engagemang i denna fråga skulle jag kunna vara litet elak, vilket jag egentligen inte vill vara, och säga att fram till 1976, när det blev regeringsskifte, hände ingenting i denna fråga. Det var först då, Maj Britt Theorin, som dessa utredningar tillsattes som skall utarbeta ett samlat åtgärdsprogram. De fanns inte förr. Det var först då beslutet om sänkningen av blyhalten i bensin fattades, trots att det i många år på jordbruksdepartementet hade legat en framställning från produktkontrollnämnden om sänkning av blyhalten från 0,40 till 0,15. Det är alltså litet pretentiöst att stå i denna talarstol och tala om både oförmåga och bristande vilja att göra någonting, när jag kan peka på detta resultat efter dessa år. Rapporten från professor Stork kan diskuteras. Det har man gjort i naturvårdsverkets tidning. Enligt bilindustrin kan rapporten åberopas som stöd för den uppfattning man har där, medan naturvårdsverket har en annan åsikt. Det är ju oftast så att man genom att åberopa olika delar av ett material kan komma fram till det resultat man själv vill, och det är tydligen vad som skett här. Jag skall inte gå in på alla detaljfrågor som har tagits upp i anslutning till rapporten, utan jag vill bara säga att vi självfallet kommer att gå igenom rapporten noga inför det beslut som skall fattas. Men Maj Britt Theorin kan vara alldeles lugn: vi har målsättningen klar. Den går ut på att vi skall minska luftföroreningarna, och vi skall minska de miljöproblem som bilismen ställer till med. Det är emellertid inte möjligt att göra detta i en enda handvändning. Såsom jag sade i intervjun i Dagens Nyheter går miljöförbättringarna i ett land långsammare när landet har stora ekonomiska problem än när det har en god ekonomi. Man kan tycka illa om det, men det är ändå en realitet. Jag försäkrar Maj Britt Theorin att jag kommer att driva de här frågorna så långt mina krafter räcker och så långt det är möjligt både med hänsyn till de ekonomiska omständigheter som råder för folkhushållet och med hänsyn till folkhälsosynpunkterna.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på Per Westerberg, den moderate riksdagsmannen som alltså är partivän till några av Anders Dahlgrens regeringskolleger. Han tyckte att det hänt väldigt mycket och att man kommit mycket långt på det här området. Vi borde egentligen nöja oss med vad som gjorts, för bilindustrin har problem och kommer att få problem. — Alla de argument som Per Westerberg anförde känns igen från bilindustrins argumentation. Var Anders Dahlgren står i den här frågan är däremot litet svårt att utröna. Självfallet är det inte så att det bara är Anders Dahlgren som har pekat på problemen och tagit upp dem. De har också aktualiserats från socialdemokratiskt håll. De utredningar som nu redovisats har Anders Dahlgren givetvis stått för, men även andra partier än Anders Dahlgrens har ju ställt krav i Sveriges riksdag. Efter hand, under ett par tre års tid, har kraven blivit så accentuerade att riksdagen gjorde en beställning till regeringen om snara åtgärder för att förbättra miljön i innerstaden. Det är naturligtvis mot bakgrund av riksdagens helt klara uttalanden om vad man kräver av regeringen som jag tvingats att framföra den här interpellationen när Anders Dahlgren säger i Dagens Nyheter att det är föga troligt att regeringen nu kan prioritera miljöfrågorna. Anders Dahlgren sade ju i intervjun att frågan om tidpunkten för när blyfri bensin skulle införas i Sverige kan komma att skjutas upp av ekonomiska skäl och att detta, i ett allt kärvare ekonomiskt läge, kanske inte är det första som regeringen kan genomföra. Tyvärr fick jag inte den dementi på det här uttalandet som jag hade hoppats på. Uttalandet visar ju alldeles tydligt och klart att miljöministern i det här fallet inte resonerar som en miljöminister. När frågorna gäller storstadsbornas berättigade krav på en förbättrad miljö, då viker Anders Dahlgren undan. Då finns det andra saker som måste prioriteras. Jag måste säga att miljöministern förvaltar sitt pund dåligt, om han inte slåss för de krav som han har till uppgift att slåss för och för de åtgärder som riksdagen har Nr 131 begärt. Måndagen den Mot bakgrund av de krav som ställts och de olika beslut som fattats har det 28 april 1980 bl.a. införts särskilda krav på avgasrening när det gäller nya bilar. Anders Dahlgren säger i svaret att dessa krav har lett till en minskning av Om bilavgasernas föroreningsutsläppen från dessa bilar med 35-40 26. Men det var den = phälsooch miljögenomsnittliga minskning som man beräknade kunna uppnå, och Anders effekter Dahlgren säger ju själv i nästa mening i det här sammanhanget att gränsvärdena i bilavgaskungörelsen i stor omfattning har överskridits. Det sägs vidare: ”En effektivare tillsyn av att de bilar som tillverkare och generalagenter levererar uppfyller bilavgaskungörelsens krav skulle därför medföra en ytterligare reducering av bilavgasutsläppen.” Det är alldeles riktigt att det förhåller sig så. Vi har antagligen samma information om hur det går till när man tar fram en prototyp och får den testad, då så att säga den stora leveransen av bilar inte klarar de värden som skall klaras. Att skärpa tillsynen av tillämpningen av bilavgaskungörelsens redan fastställda normer borde man kunna göra omedelbart. Det är någonting som man rimligen inte skall behöva vänta så länge på. Anders Dahlgren skriver i sitt svar om de utredningar som han tillsatte 1977, bl.a. den som har i uppdrag att se över bilavgaspolitiken i dess helhet. I mitt förra inlägg sade jag att förutsättningen för att komma åt bilavgasproblemen är att man får blyfri bensin. Det är det första som måste genomföras. Bilavgaskommittén räknar med att lägga fram sina förslag först i slutet av 1981, dvs. fyra år efter det att den tillsattes. Jag tycker inte att det verkar som om kommittén bedrev ett brådskande arbete, då den, enligt Anders Dahlgren, tydligen får använda så lång tid. Kommittén skall också pröva möjligheterna att minska föroreningarna genom en förbättring av trafikplaneringen. Jag har visat bilder och har i tal beskrivit vad en förbättring av trafikplaneringen och en begränsning av bilismen i Stockholms innerstad innebär. Det är ju där de akuta problemen finns. 20-50 96 av bilarna måste bort, om vi inte får en skärpning av reglerna vid källan. Jag tyckte mig kunna se att Anders Dahlgren nickade instämmande när jag sade att det är vid källan som vi skall komma åt problemen. Det skulle vara bra att här i kammaren få en bekräftelse på detta, dvs. att det är med en skärpning av kraven på producenterna som vi skall klara av såväl bullersom avgasproblem och att det är oerhört brådskande att få igenom beslut härom. Trots de beslut som redan har fattats om blyhalten i bensin — beslut som Anders Dahlgren med en viss tillfredsställelse och med bilindustrins argument framhöll ledde till 60 26 minskning av blyutsläppen — tvingas jag tala om att det trots detta släpps ut 2 500 ton bly per år. Gör inte dessa 2 miljoner ton föroreningar från bilarna att Anders Dahlgren ändå måste säga: Även om allt inte har gjorts före min tid i regeringen, är det för mig oerhört brådskande att driva fram de konkreta förslag som riksdagen har begärt på det här området. Fortfarande vill jag hålla fast vid min fråga, som inte har besvarats i interpellationssvaret och inte heller i Anders Dahlgrens inlägg: När är regeringen beredd att lägga fram ett förslag om införande av blyfri 125 bensin? Skall det gälla 1981, 1983 eller senare? Hur ser regeringens tidsplan ut för en fullständig avveckling av bly i bensinen? Det räcker inte längre med vackra ord. Det är handling vi begär, och det begär vi av vår miljöminister.
Fru talman! Jag har naturligtvis stor respekt för de beslut som fattas i riksdagen. Vi kommer att redovisa ett samordnat åtgärdsprogram när utredningarna är klara. Avgasutredningen är en stor, viktig och svår utredning. Det är litet orättvist av Maj Britt Theorin att kritisera ledamöterna av utredningen för att ta fyra år på sig. Till viss del bedrivs det faktiskt nästan ett forskningsarbete. Vi har anslagit flera miljoner kronor enbart för inköp av mätinstrument, för att det skall bli möjligt att få fram ett bra utredningsresultat. Jag väntar mig mycket av den här utredningen. Självfallet delar jag Maj Britt Theorins uppfattning att det är vid källan som man skall angripa problemen. Där skall man angripa alla problem, även miljöproblemen. Det gäller bara att finna de riktiga metoderna för att komma till rätta med problemen. Fortfarande finns naturligtvis alla dessa ton bly i luften. Men enliten tröst i den bedrövelsen är att de skulle ha varit 60 20 större om vi inte hade vidtagit dessa åtgärder. Är det inte ändå en tröst i de besvärligheter vi har? Dessa åtgärder har vi vidtagit sedan 1976. Jagtror inte att det är möjligt att införa blyfri bensin från den första januari 1981, även om det skulle vara önskvärt. Jag hänvisar till vad jag har sagt i mitt svar — att regeringen kommer att ta ställning till det här när vi vet hur mycket metanol eller etanol vi kan producera i det här landet, hur mycket vi kan blanda in i blyfri bensin osv. Men jag hoppas att jag i höst skall kunna ge ett rakare och mer bestämt svar på många av de frågeställningar som här har tagits upp. I dag är det inte möjligt att lämna mer konkreta besked än jag redan har givit.
Fru talman! Det har hänt förhållandevis mycket på det här området. Det vill jag vidhålla. Men det rör sig här om relativa företeelser, som man alltid kan ifrågasätta. Jag vill ändå till att börja med instämma med Anders Dahlgren när han säger att det är svårt, ja, nästan omöjligt, att införa blyfri bensin 1981. Vi kan möjligen införa oblyad bensin, men bly kommer att finnas kvar i tankar, rörledningssystem m.m. Det är endast blyet i själva den tillförda bensinen vi kan göra oss kvitt — vi kan aldrig införa den höggradigt rena bensinen i Sverige 1981. Resultatet av den höggradiga reningen förstörs ju av de kvarvarande resterna i tankar etc. Jag har inte sagt, som Maj Britt Theorin påstod, att bilindustrin har eller kommer att få allvarliga problem bara för att man skulle införa blyfri bensin. Det vill ju Maj Britt Theorin inte själv heller vidhålla. Hon sade att svensk bilindustri mycket väl kan producera bilar för den amerikanska marknaden. Risken för problem uppstår snarast om man i Sverige ensidigt skulle införa Nr 131 någon form av protektionism, så att alla bilfabrikanter skulle få framställa en Måndagen den speciell svensk version — vilket skulle innebära problem för svensk 2g april 1980 export. Jag tycker att Maj Britt Theorin i debatten om bly i bensin glömmer bort Om bilavgasernas att blyet — som bekant — höjer oktantalet i bensinen. Oktantalets storlek är — hälsooch miljöavgörande bl.a. för bränsleförbrukningen. Om man skulle vilja ta bort blyet effekter mycket snabbt är man alltså tvungen att välja mellan att få mer polyaromatiska cancerogena avgaser eller öka bränsleförbrukningen med 5—-10 96 — det är föga trevligt att behöva välja mellan dessa saker. Det vore naturligare att i stället avvakta produktionen av metanol, så att man kunde få en metanolinblandning i bensinen som på ett naturligt sätt skulle höja oktantalet. På det sättet skulle man, gärna i samordning med Västtyskland och Holland, kunna införa blyfri bensin med metanolinblandning.
Fru talman! Låt mig först säga till Anders Dahlgren att det naturligtvis inte är fel att bilavgasutredningen har fått ordentliga resurser — också forskningsresurser. Det har jag ingenting att invända emot. Men jag tycker inte att man får gömma sig bakom det arbete som måste ske där för att komma ifrån det som går att fatta beslut om redan. Anders Dahlgren har själv i sitt interpellationssvar framhållit att effektivare tillsyn av de redan skrivna reglerna skulle leda till en väsentlig minskning av utsläppen. Det är ett förslag som man snabbt skulle kunna ta fram utan att behöva avvakta ett utredningsarbete som inte är klart förrän i slutet av 1981. Det är också bra att jag har fått bekräftat att det är vid källan vi skall angripa alla problem. Och det gäller också att hitta de bästa metoderna för det. Jag skulle, sade Anders Dahlgren, låta mig tröstas av att det har blivit 60 90 mindre bly — med utsläpp i luften om 2 500 ton per år! Det är fortfarande bilindustrins argument att man har åstadkommit den här minskningen på 60 20. Det är föga tröst för dem som i dag utsätts för 2 500 ton bly att det hade varit ännu värre om inga åtgärder hade vidtagits. Det kan ju inte räcka som mål för en miljöminister att säga: Här har vi gjort vad vi kan göra. Jag beklagar att miljöministern inte tror sig om att kunna driva fram ett förslag om oblyad bensin till den 1 januari 1981, även om det vore önskvärt. Jag bara konstaterar att miljöorganisationerna därmed har fått svar av miljöministern. Deras krav kommer i varje fall inte att tillgodoses. Skälet till att jag så starkt påtalar att bilindustrin och petroleumindustrin agerar här är att samtliga riksdagsmän och andra opinionsbildande i vårt land fick ett massivt material från dessa industrier, när man var oroad för de beslut som vi skulle fatta här. Allt det materialet överensstämmer till punkt och pricka med den europeiska bilindustrins argumentation. Man är alltså överens om att bromsa ett land som vill gå före, och så anför man de argument som herr Westerberg använder, nämligen protektionistiska skäl, som inte är hållbara. 127 Det går naturligtvis att producera också bilar med avgasrening för svenskt bruk. En tredjedel av produktionen vid Saab och Volvo utgörs just av sådana bilar. Det är bara det att de exporteras till USA. Det går också att lösa de problem som skulle uppstå om man ville ha oblyad bensin. Det vet också herr Westerberg och även herr Dahlgren. Det har bl.a. Eric Stork pekat på i sin rapport och i tidningen Miljöaktuellt. Det är fullt möjligt. Det är den politiska viljan det gäller. Det är fråga om vems intressen man företräder, vems intressen man böjer sig för. Sverige kan gå före — självklart. I detta som i andra miljösammanhang har vi kanske större möjlighet att gå före än andra länder har. Vidare sägs det att man skall avvakta vad materialet rörande metanol och etanol kan leda fram till. Det står också i miljöministerns svar. Men då måste man ställa sig frågan: När räknar Anders Dahlgren med att få material från de pågående utredningarna om möjligheten att använda metanol och etanol? När är utredningarna avslutade? Hur länge skall vi vänta på det? Riksdagen har sagt ifrån att den vill ha ett samlat åtgärdsprogram. Men riksdagen har också sagt ifrån: Låt inte pågående utredningar hindra att de beslut fattas som kan fattas utan att utredningarna avvaktas! Har man en god vilja att förbättra miljön, framför allt i storstadsområdena, kan man fatta en serie beslut, varav beslutet att så snabbt som möjligt föreskriva oblyad bensin är ett av de viktigaste. Jag vill till slut ändå hoppas att den uppgift som Anders Dahlgren som miljöminister fått av svenska folket leder honom till att ställa krav vid de prioriteringar som regeringen skall göra i fråga om olika åtgärder som behövs i vårt samhälle. Medborgarna i vårt land, främst i tätortsregionerna, kommer inte att förlåta en miljöminister som har böjt sig för de ekonomiska kraven från industrin.
Fru talman! Maj Britt Theorin kan vara alldeles lugn på den punkten. De här kraven ställs oupphörligt, det ingår i departementsarbetet. I detta ingår också att gripa sig an med de utredningar som finns vartefter de blir färdiga, låta remissbehandla dem och arbeta vidare med dem för att se om det är möjligt att snabbt lägga fram förslag i riksdagen eller att vidta andra åtgärder som leder till resultat. På något sätt känns det litet konstigt att av Maj Britt Theorin bli beskylld för att nästan föra bilindustrins talan, när jag av den bilindustrin i brev och vid telefonsamtal blir beskylld för motsatsen. Då blir jag ganska lugn, därför att då måste jag ändå trots allt ligga ganska rätt. När jag, om jag får ta Maj Britt Theorin som en part, får den ena beskyllningen av henne och den andra av bilindustrin, ligger jag ungefär där jag bör ligga för att kunna driva dessa frågor vidare. Det är ändå någon tröst av denna debatt.
Fru talman! Ja, visst finns det problem med protektionism. Det har vi redan råkat ut för inom svensk industri, när man utomlands har uppfattat att vi har satt in åtgärder som har försvårat export från andra länder till Nr 131 Sverige. Måndagen den Protektionism kan också vara att om vi får den här höggradiga reningen av 28 april 1980 avgaserna och den blyfria bensinen, som vi alla hoppas på, kommer vi, om dessa förbättringar införs endast i Sverige, att få mycket svårt att använda våra bilar utomlands, i och med att aggregaten för avgasrening förstörs av blyet i bensinen utomlands. Vad vi på kort sikt kan göra är alltså att ta bort blyet ur bensinen när vi får en metanolinblandning. Det torde stå klart, även för Maj Britt Theorin, att vi annars får välja mellan att höja bensinförbrukningen och att tillåta mer av polyaromatiska kolväten i avgaserna, och det är inga trevliga alternativ att välja mellan. Metanolen är i det avseendet en förhållandevis miljövänlig tillsats, men jag medger gärna att det finns anledning att öka forskningen även på avgaserna från metanol, eftersom det i dessa finns vissa aldehyder. Man kan hysa en viss tveksamhet om hur miljövänliga — eller rättare sagt hur miljöfarliga — dessa är. När det gäller produktionen av etanol-metanol kan vi även konstatera att det naturligtvis är bra om vi kan få en sådan produktion i Sverige. I dag pekar dock prognoserna på att det blir ett förhållandevis dyrt bränsle. Däremot vet vi att man nu i Holland bygger upp en stor anläggning för att av naturgas kunna producera metanol till lågt pris inom en inte alltför avlägsen framtid. Just samordningen i norra Europa är eftersträvansvärd och viktig för att vi skall få ett ordentligt genomslag i den här frågan utan att behöva möta många negativa konsekvenser.
Fru talman! Får jag först konstatera att stödet som Anders Dahlgren får häri kammaren bara kommer från moderat håll och från dem som företräder industrin eller i vart fall för fram industrins argument. Jag tror det vore väldigt bra om vi kunde få i gång en egen produktion av metanol och etanol och kunde använda oss av dessa bränslen. Men låt mig bara säga att det argument som herr Westerberg framför, nämligen att alternativen då blir att höja bensinförbrukningen eller att få mer av polyaromatiska kolväten, inte delas av en av världens mest kända forskare på området, nämligen Erik Stork. Han säger ifrån att skärpta avgasreningskrav kan förenas med lägre bränsleförbrukning: ”Det beror på vilken reningsteknik som används. Katalytisk avgasrening och förfinad motorteknik ger både lägre utsläpp och lägre bränsleåtgång än avgasreningstekniken i Sverige i dag.” Jag vill vidare gärna tala om att i Dusseldorf var bilindustrins huvudargument för att motverka kraven på bättre avgasreningsåtgärder att vi behöver minska bränsleförbrukningen, och det går inte att genomföra. Eric Stork säger dock att en sådan minskning går att genomföra, men om man bör göra det beror på vilken metod man använder. I det fallet föredrar jag alltså att lyssna på den expert som har genomfört ett ganska långtgående program i 129 USA. Han har minskat bensinförbrukningen alldeles påtagligt — med 26 Jo — genom de skärpta regler för rening som man har haft i USA. Han förordar dock inte USA-modellen här; det bör i ärlighetens namn sägas. Anders Dahlgren tror att han ligger rätt när han — som han säger — ligger mitt emellan bilindustrin och Maj Britt Theorin. Ja, visserligen är centern ett slags mittenparti, men jag vet inte om miljöministern verkligen kan känna sig nöjd med att befinna sig mitt emellan — det bör han inte göra när han har till uppgift att bevaka medborgarnas miljöintressen. Jag tycker att det hade varit på sin plats att Anders Dahlgren öppet och klart hade tagit avstånd från det uttalande i Dagens Nyheter där det sägs att frågan om tidpunkten när blyfri bensin skall införas i Sverige kan komma att skjutas upp av ekonomiska skäl och att i ett allt kärvare ekonomiskt läge är detta kanske inte det första vi kan genomföra. Innan ens frågan om när det beslutet skall genomföras har kommit upp till politisk diskussion är Anders Dahlgren beredd att vika sig. Det är då inte att undra på att miljövännerna i landet undrar vad det är för miljöminister vi har. Jag tycker inte att Anders Dahlgren skall vara nöjd med att befinna sig i mitten. I de här frågorna borde han befinna sig långt före — kanske också långt före mig. Jag hoppas fortfarande att Anders Dahlgren skall ta tillbaka detta uttalande och säga att han kommer att driva frågorna om blyfri bensin så att det beslutet skall kunna genomföras så snabbt som möjligt, dvs. helst 1981. Fortfarande har jag inte fått svar av Anders Dahlgren på frågan om när han räknar med att de omnämnda utredningarna om metanol och etanol skall kunna föreligga. Vi har därmed heller ingen aning om hur många år han tänker låta utredningarna jobba.
Fru talman! Får jag säga till Maj Britt Theorin att miljövännerna kan vara alldeles lugna. De har vetskapen och erfarenheten att det var först vid regeringsskiftet 1976 som det över huvud taget hände någonting på det här området. Det var då utredningarna tillsattes, det var då vi sänkte blyhalten i bensinen, och det var då man kunde se konkreta resultat av en annan miljöpolitik. Jag är alldeles övertygad om, Maj Britt Theorin, att miljövännerna har inregistrerat detta. När det gäller vad jag sagt i Dagens Nyheter står jag fortfarande kvar vid ståndpunkten, att det är mycket lättare att driva ett reformarbete på miljösidan i en tid med god ekonomi än det är i en tid med dålig ekonomi. Det var anledningen till mitt uttalande. Vi kommer att fatta de här besluten i den takt som det är möjligt. Jag upprepar att jag inte tror att det är möjligt att införa oblyad bensin den 1 januari 1981.
Fru talman! När det gäller reningstekniken delar jag faktiskt Maj Britt Theorins åsikter om att professor Stork är en mycket tillförlitlig man. Men han har sagt litet mer än vad Maj Britt Theorin vill erkänna här. Visst finns det reningsteknik av den amerikanska typen med katalytisk rening och med lambdasonder. Man kan hålla bensinförbrukningen nere utan att det får Nr 131 alltför stora miljökonsekvenser. Det är alltså en förhållandevis god Måndagen den kompromiss med god miljöpåverkan. Men vi kan i Sverige inte införa 28 april 1980 lambdasonder eller katalytisk rening under de år som Maj Britt Theorin diskuterar och överblickar. Under den tiden får vi bara en oblyad bensin. Då Om bilavgasernas har vi alltså att välja mellan antingen mer polyaromatiska kolväten i hälsooch miljöutsläppen eller också en högre bränsleförbrukning. Det har även professor effekter Stork sagt i det här sammanhanget. När det gäller metanolen är det faktiskt ett förhållandevis kort tidsperspektiv vi diskuterar. En bit in på 1980-talet kan man ersätta polyaromaterna med metanol för att höja oktantalet och därmed bibehålla en förhållandevis låg bensinförbrukning. Dessa åtgärder skulle dessutom stå i god samklang med övriga åtgärder för att få ned bränsleförbrukningen i den svenska vagnsparken med 15, 20 eller 25 90 under de närmaste 10 å 15 åren. Jag tror att det är mycket önskvärt att dessa åtgärder kan komma till stånd. Men att förhasta sig och forcera fram detta inom loppet av några få år tycker jag inte är försvarligt på grund av de konsekvenser det leder till.
Fru talman! Vi kan ha olika uppfattningar om att förhasta sig eller inte. Det är nu 15 år sedan vi fick det första blylarmet här i landet. Jag tycker inte det är att förhasta sig att ställa krav att det skall leda till konkreta politiska åtgärder för att göra sig av med blyet i bensinen. Jag konstaterar bara att mina båda meddebattörer, som visserligen tillhör olika partier men som sitter i regeringen resp. har ansvar för regeringens politik, har olika argument för att inte genomföra åtgärderna. Per Westerberg talar om de tekniska förutsättningarna och Anders Dahlgren om de ekonomiska. Båda säger emellertid att det inte nu är möjligt att genomföra några åtgärder. Inte heller är det möjligt att införa blyfri bensin 1981. : Jag skall inte kritisera Anders Dahlgren mer för bristande vilja. Men jag tycker ändå att det är litet förmätet att säga att vi först år 1976 fick en miljövårdspolitik i det här landet. Vi kan låta väljarna själva avgöra om så är fallet eller inte. När det gäller det här speciella miljövårdsområdet står det t.o.m. i Anders Dahlgrens eget svar att vi haft bilavgasnormer åtminstone i över tio år men att de inte lett till de åtgärder vi räknat med. Det är alltså nödvändigt att man skärper tillsynen väsentligt och kanske även att man tar hårdare tag mot industrin. Det kanske också blir nödvändigt att ta ut avgifter av dem som överskrider normerna. Det finns mängder av initiativ som en miljövårdsminister kan ta om han vill befinna sig någon annanstans än mitt emellan kraven från väljarna och från industrin. Man borde också kunna vänta sig att Anders Dahlgren var beredd att ta initiativ. Om han gjorde det kunde de miljövårdsintresserade medborgarna känna sig lugna. Men de kan inte lugnas av löften och vackra ord som inte leder någonstans. En miljövårdsminister borde inte vara nöjd så länge bilarna fortsätter att släppa ut 2 miljoner ton föroreningar och 2 500 ton bly per år i luften.
Fru talman! Jag har inte sagt att det inte fanns någon miljövårdspolitik i detta land före 1976. Däremot har jag sagt att det inte hände någonting på det område som Maj Britt Theorin tagit upp i sin interpellation förrän efter 1976.

Fru talman! Evert Svensson har frågat mig när regeringen är beredd att tillsätta den utredning om de samlade utsläppen från den petrokemiska industrin i Stenungsund som länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län begärde den 15 mars 1978. Naturvårdsverket ansåg i yttrande över länsstyrelsens framställning att någon sammanhållande statlig utredning inte behövs för det ändamål som länsstyrelsen avsåg. Däremot ansåg verket att en ökad insats kunde göras i vissa närmare angivna avseenden. Verket planerade att sätta i gång ett forskningsprojekt som rör industriella avloppsutsläpp. Detta projekt har numera påbörjats och skall pågå under fyra år. Huvuddelen av denna verksamhet skall bestå i att utveckla och anpassa ett antal testmetoder så att de kan komma till användning i ett utökat systematiskt kontrollarbete. En av industrierna i Stenungsund deltar i projektet. Tillåtligheten av de petrokemiska industrierna har prövats enligt miljöskyddslagen. Tillstånden har förenats med vissa villkor. Ett av villkoren har varit att kontrollprogram rörande verksamheten skall upprättas. Sådana kontrollprogram finns nu och har fastställts av länsstyrelsen. I programmen, som besvärsvägen prövats av regeringen, finns föreskrifter om viss samverkan mellan industrierna och länsstyrelsen genom en särskild arbetsgrupp. En sådan har numera bildats och har bl.a. till uppgift att anpassa befintlig analysteknik till de speciella problem som råder för varje industri. Utöver kontrollprogrammen har ett program för omgivningskontroll upprättats. Avsikten med denna kontroll, som bekostas av petrokemiföretagen, statens vattenfallsverk och Stenungsunds kommun, är att undersöka utsläppens effekter på mark, i vatten och i luft. Industrierna i Stenungsund genomgår en fortlöpande utveckling. Ytterligare en industri kommer att påbörja sin verksamhet inom kort. En koncentration av petrokemisk industri av den omfattning som skett till Stenungsund innebär självfallet att stor uppmärksamhet måste ägnas åt miljöförhållandena där. Som framgår av vad jag nyss sagt görs redan betydande insatser för att kontrollera utvecklingen från miljöskyddssynpunkt. Efter kontakter med såväl naturvårdsverket som länsstyrelsen och Stenungsunds kommun har jag emellertid funnit att det är angeläget att en samlad utredning nu görs om miljöförhållandena i Stenungsund. Jag avser att omgående föreslå regeringen att ge naturvårdsverket i uppdrag att i samarbete med länsstyrelsen upprätta ett förslag till program för en sådan utredning. Samarbetet bör även avse Stenungsunds kommun.

Fru talman! Det är vanligt att man tackar för svaret, även om det är dåligt eller direkt negativt — det tillhör vårt allmänna uppträdande här i kammaren. När jag nu säger tack till jordbruksminister Anders Dahlgren är det för ett bra svar. En anmärkning har jag dock. Utredningen om industriutsläpp i Stenungsund borde och kunde ha kommit tidigare. Länsstyrelsen begärde utredningen den 15 mars 1978. Från socialdemokratiskt håll väckte vi en motion i ärendet redan i januari 1979, en motion som avslogs av den borgerliga majoriteten i riksdagen i december förra året. Vi återkom med en liknande motion i år. Den är nu under behandling i jordbruksutskottet. Jordbruksutskottet har också varit i Stenungsund på studiebesök med anledning av den här motionen. Vi socialdemokrater ansåg emellertid saken så angelägen att vi frågade oss ominte regeringen kunde förekomma riksdagsbehandlingen och tillsätta den begärda utredningen. Jag medger gärna att det är en ganska ovanlig åtgärd, men läget är så prekärt att vi valde denna väg. Från socialdemokratiskt håll hade vii januarii år en konferens om den yttre och inre miljön i Stenungsund. Det var efter den konferensen, där också fackföreningsrörelsen var företrädd, som interpellationen framställdes. Det kan påpekas att Göteborgs och Bohus län, trots att länet har merparten av landets raffinaderier och fyra femtedelar av den petrokemiska industrin, har mindre personal på naturvårdsenheten än t.ex. Stockholms och Malmöhus län. Läget på naturvårdsenheten i Göteborgs och Bohus län är så allvarligt att tjänstemännen antyder att de inte kan ta ansvar för miljöskyddsarbetet. Detta talar ytterligare för att den här omtalade utredningen bör företas i särskild ordning.

Därför kan vi inte vänta längre. I förra veckan behandlade riksdagen ett annat motionsförslag från socialdemokraterna i Bohuslän med begäran om tre handläggartjänster på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen. Detta skall ses mot bakgrund av vad jag har sagt tidigare om den dåliga bemanningen. Riksdagsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, gjorde med anledning av bl.a. denna motion en beställning på ytterligare tjänster — jag förmodar 25 nya tjänster såsom begärts i den socialdemokratiska motionen — på naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna i landet. Jag vill nu, fru talman, passa på tillfället att skicka med jordbruksministern en beställning till regeringen om en ordentlig förstärkning av tjänsterna på naturvårdsenheten i Göteborgs och Bohus län. En sådan är helt nödvändig. Vår grundinställning är i korthet denna: Både arbetsmiljön och den yttre miljön måste skyddas, samtidigt som vi önskar en industriutbyggnad. Vi tror att dessa två önskemål går att sammanjämka. Människans hälsa måste dock stå i förgrunden vid vår bedömning. Det måste också vara den begärda utredningens uppgift att klarlägga huruvida den petrokemiska industrin kan byggas ut i Stenungsund eller inte i framtiden. Det är klart att företagens ansvar för miljöskyddet är primärt, men samhället måste ha det övergripande ansvaret. Bedömningarna måste göras på samhällets villkor. De resurser som krävs måste under alla förhållanden skaffas fram. Det gäller såväl hälsovårdsnämnden i Stenungsund som länsstyrelsen i Göteborg — den senare har ju regeringen ansvaret för. Vi är nu tacksamma över att utredningen kommer till stånd. Man kan säga att opposition lönar sig. Om man bara har tillräckligt med tålamod kan man ibland nå vissa framgångar. Jag noterar till slut att jordbruksministern säger i sitt svar att han avser att omgående föreslå regeringen att ge naturvårdsverket, länsstyrelsen och Stenungsunds kommun i uppdrag att utarbeta ett program för en samlad utredning om miljöförhållandena i Stenungsund. Jag stryker under ordet omgående. Det är just vad som behövs. Men jag skulle gärna vilja ha ytterligare en komplettering av det annars utomordentliga svaret. Det här programmet skall ju utformas. Har jordbruksministern någon tidsram för det? Det kan ju ta alltför lång tid innan ett sådant program kommer till stånd, och sedan skall man då göra utredningen. —- Om jag kunde få svar på den frågan vore jag tacksam.
Fru talman! Jag har sagt att jag har för avsikt att föreslå regeringen det här omgående. Det betyder att jag har för avsikt att ta upp det här på regeringssammanträdet redan nu på onsdag. När det sedan gäller den tid som behövs för att göra programarbetet vill jag säga att jag är helt på det klara med att det är ett ganska stort arbete. Men jag hade tänkt mig föreskriva att regeringen skall ha det i sin hand senast den 1 oktober i år. För att kunna göra ett ambitiöst och riktigt program måste man nämligen ha kontakter med vetenskaplig forskningsexpertis, osv. Men efter den tid som jag här har nämnt måste man snabbt komma i gång också med utredningen.
Fru talman! Utan att vara expert på utformandet av sådana här program tror jag att jag för min del kan känna mig nöjd på den punkten. Det är viktigt, herr jordbruksminister, att det blir en tidsgräns för programmets upprättande — annars kan det dröja, och det har vi inte tid med.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ får jag meddela att jag inte inom föreskriven tid kan besvara interpellation nr 169 av Kjell-Olof Feldt om åtgärder för att minska utlandsupplåningen. Jag har kommit överens med interpellanten att svaret skall lämnas tisdagen den 6 maj 1980.

Herr talman! Lennart Brunander har till utbildningsministern framställt en interpellation om konsumtionsutbildningen vid landstingskommunala gymnasieskolor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1 § får jag meddela att jag på grund av resor inte är i tillfälle att besvara interpellationen inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen måndagen den 19 maj.

Herr talman! Ulla Johansson har frågat mig om jag kan garantera att fortbildningen i sex och samlevnad, jämställdhet, internationell förståelse och alkoholfrågor inte kommer att minska i omfattning under kommande läsår. Personalorganisationerna har krävt att fortbildningen i alkoholfrågor och i samlevnadsundervisning inte skall anordnas i form av feriekurser utan vara förlagda till terminstid. Den fortbildningen har därför ännu inte igångsatts. Om de fackliga organisationernas krav skulle tillgodoses, skulle det ta utomordentligt lång tid att genomföra projekten. Skolöverstyrelsen har bl.a. mot denna bakgrund föreslagit att fortbildningen rörande samlevnadsoch alkoholfrågor men också i jämställdhet och internationell förståelse läggs om, så att verksamheten i ökad utsträckning utgår från lokala initiativ samt sker inom ramen för lokala program för utveckling av skolan och personalen. Detta skulle kunna ske genom en anknytning till bl.a. personallagsutbildningen. Eftersom jag delar Ulla Johanssons uppfattning om värdet av denna fortbildning, har jag ansett det nödvändigt att den kommer i gång utan dröjsmål. Jag har funnit SÖ:s förslag väl värt att pröva för att nå detta mål. Genom att anknyta till ett pågående projekt av den omfattning och med det genomslag som personallagsutbildningen har, kan man förvänta sig dels en snabbare genomförandetakt, dels även att fler av skolans anställda tar del av fortbildningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var behandlingen i budgetpropositionen av i mitt tycke mycket viktiga frågor. Frågorna om jämställdhet, internationell förståelse, samlevnad och alkoholmissbruk hade i propositionen kommit litet åt sidan. En del av dessa frågor har regeringen tagit upp i andra kampanjer och därigenom visat att den delar uppfattningen att det är viktiga frågor. 1974 års lärarutbildningsutredning, LUT 74, gjorde också klart att den ville att fortbildning skulle anordnas på skilda nivåer och att en centralt stimulerad verksamhet här skulle kunna betona vikten av det stora samhällsintresse som ligger bakom önskemålet om välutbildade lärare på dessa områden. Jag tittade i skolöverstyrelsens kursutbud för sommaren 1980. Jag kunde då konstatera att sex länsskolnämnder skall ta upp kurser i jämställdhet och internationell förståelse. rektorsområden där man har slutfört en första omgång av personallagsutbildning? Varför skulle man inte kunna anordna kurser för dem som deltagit i denna utbildning? Det är min erfarenhet från tidigare att åtminstone lärarna står i kö för att få delta i fortbildning. Nu är förändringen gjord, och min följdfråga är: Kan statsrådet medverka till en snabb förändring av anslagets användning om dessa viktiga ämnen uppenbarligen försvinner i fortbildningen och personallagsutbildningen? Fortbildningen är så viktig att den bör fortgå för de grupper som kan engageras på fritid, nämligen lärarna, och bör i så fall ske parallellt med övrig fortbildning i personallagsutbildningen, eftersom behovet är så stort av vuxna ledare på alla dessa områden. Det är litet egendomligt att man ändrar förutsättningarna innan man hunnit arbeta igenom de förslag som lagts fram i samband med betänkandet SOU 1978:86, Lärare för skola i utveckling. Det står dock i propositionen att olika insatser för utveckling och fortbildning skall genomföras så att de samverkar och understöder varandra. Detta kunde kanske vara ett sätt.

Herr talman! Det viktiga måste vara att se till att på bästa sätt uppnå de mål som fortbildningen i alkoholfrågor, samlevnad, jämställdhet och internationell förståelse är ett uttryck för. Det är min tro att resultatet efter omläggningen blir bättre än det hade blivit om det projekt som ursprungligen avsågs hade genomförts. Jag tror det framför allt av ett skäl, nämligen att nu tillkommer ett aktivt deltagande från kommunernas och skolornas sida. Utan en sådan koppling blir fortbildning av detta slag, där det kanske mest är fråga om att påverka värderingarna hos människor i skolan, tämligen meningslös. Jag sade i mitt svar att detta kunde anknytas bl.a. till personallagsutbildningen. Även fortsättningsvis kommer naturligtvis kursledarutbildning att anordnas. Centralt informationsoch studiematerial finns eller kommer att framställas. Länsskolnämnderna bör i sina kontakter med skolor och skolfolk i länet ytterligare informera om möjligheter och stimulera till igångsättande av sådan verksamhet. Vidare kan ju länsskolnämnderna ställa upp i planeringssammanhang, vid studiedagar osv. Nämnderna förfogar över ett förhållandevis stort antal kontaktpersoner i dessa frågor. Detta är mycket viktiga frågor, och fortbildningen av skolans personal är i och för sig en liten del i sammanhanget, men den är också viktig. Mitt påstående skall inte överdrivas, men nog har skolan möjlighet att påverka dagens ungdom. Jag tror att den omläggning av dessa fortbildningsprojekt som nu kommer att genomföras skall ge skolan bättre möjligheter än tidigare.

Herr talman! Den oro som vi känner när det gäller denna fortbildning delas bl.a. i en ledare i Lärartidningen nr 10. Man hyser samma oro för dessa frågor, som är så viktiga för att lärarna skall klara denna undervisning men också för elevernas rätt att få en god fostran på dessa avgörande områden. Jag tror att denna oro delas av flera inom skolområdet som tror att öronmärkningen av pengar behövs. Vi fattade för några år sedan beslut om en ny abortlag, och den kräver vidgade kunskaper om sex och samlevnad. Vi har fått en jämställdhetslag, som kräver information och genomslagskraft för att få betydelse. Vi har haft problem med invandrargrupper. Vi har en ojämn fördelning av invandrarbarn i skoloch bostadsområden, som gör att vi behöver öka förståelsen för varandra. Vi har en situation med social utslagning, bl.a. på grund av alkohol, som borde göra att det var självklart att skolans fortbildning på detta område hade följts upp ett tag till. Något som dessutom gör det hela allvarligt är den mängd av uppgifter som måste klaras redan nu inom den lokala personallagsutbildningens ram. Jag är rädd för att de andra viktiga frågorna kommer att åsidosättas. Jag vill därför fråga: Hur kan statsrådet stimulera denna fortbildning, när öronmärkningen av pengarna inte längre finns som ekonomisk stimulans?
Herr talman! Jag vill erinra om mitt svar på frågan. Personalorganisationerna har inte gått med på att den här fortbildningen anordnas under ferietid. Om man skulle följa deras förslag skulle det ta orimligt lång tid att genomföra projekten, och de skulle inte leda till de resultat som Ulla Johansson och jag vill ha. Personalorganisationerna har genomfört en blockad mot fortbildningen när det gäller alkoholkunskapsoch samlevnadsundervisning. Eftersom den blockaden alltjämt gäller har fortbildningen inte kommit i gång, och då måste man väl göra något annat. Min principiella inställning är att det är oändligt mycket viktigare att få till stånd ett lokalt, aktivt intresse för dessa frågor — jag skulle kanske hellre vilja uttrycka det så, att jag är övertygad om att det lokala intresset finns, och nu skapar vi möjligheter för detta intresse att ta sig praktiska uttryck.
Herr talman! Jag vill bara fråga statsrådet Mogård: Hur gör vi då inom de rektorsområden där vi för tillfället har avslutat personallagsutbildningen?
Herr talman! Jag ber att få upprepa det jag sade i början av debatten — jag har sagt det ytterligare en gång, och nu säger jag det en tredje gång — nämligen att jag hänvisade till bl.a. personallagsfortbildningen. Det finns ju också exempelvis studiedagar, och fortbildningen kan genomföras även i andra former. Jag tror att det är viktigt att man lokalt bestämmer sig för hur man skall anordna fortbildningen. Att möjligheterna skulle vara uttömda därför att man avslutat personallagsfortbildningen har jag mycket svårt att tro.
Om nu remissbehandlingen av betänkandet SOU 1978:86 visar att man vill ha tillbaka de öronmärkta pengarna för fortbildningen, är statsrådet då beredd att medverka till att de tas tillbaka?
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig dels om jag anser att arbetet med snöröjning och renhållning vid rastplatser bör anförtros vägverket, dels om jag kommer att vidta sådana åtgärder att de hittillsvarande investeringarna på rastplatser ger allmänheten verklig nytta av satsningarna. När det gäller allmän väg med tillhörande parkeringsoch rastplatser svarar vägverket för snöröjning och renhållning. Jag har fullt förtroende för vägverkets sätt att sköta dessa arbetsuppgifter. Det finns flera lagar och förordningar som på ett eller annat sätt reglerar ansvaret för snöröjning och renhållning, t.ex. väglagen och den kommunala renhållningslagen. Vidare finns bestämmelser i naturvårdslagen som riktar sig direkt till den enskilde medborgaren och som syftar till att skydda naturen mot nedskräpning. Det kan vara så att det är någon annan än vägverket som har ansvaret för ett rastställe vid sidan av en väg. På flera platser i landet finns s.k. naturrastplatser, som uppförts av annan myndighet än vägverket. Det är då inte vägverkets skyldighet att svara för skötseln av dessa naturrastplatser. Vägverket kan dock mot betalning — som vilken annan entreprenör som helst —- åta sig att sköta snöröjning och renhållning vid dessa platser.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, men kanske inte för innehållet i det. En enkät bland landets kommuner har visat att det vid rastplatser finns 300 toaletter i 80 kommuner. 120 av de tillfrågade kommunerna anser att flera toaletter behövs. Kommunförbundet anför att riktmärket för ett ytterligare kommunalt engagemang måste vara att det inte uppstår några kostnader utöver de hittillsvarande. Den tyngsta enskilda posten när det gäller att åstadkomma bättre möjligheter att utnyttja rastplatserna utgör snöröjningen och ansvaret för bränsletillgången vid rastplatserna. Arjeplogs kommun har i skrivelse till Norrbottens länsavdelning vid Svenska kommunförbundet för sin del framställt följande förslag: att vid länsstyrelsens naturvårdsenhet anställes ytterligare en naturbevakare med renhållningsuppgifter, att arbetsuppgifterna vid rastplatser inom allmänna vägområden överförs till vägförvaltningarna — således även naturrastplatserna. Det är viktigt för det rörliga friluftslivet och för trafiken att tillgången till toaletter och rastplatser är god. Att satsa miljontals kronor på anläggningar och byggnader för människors grundläggande behov av resor och avkoppling är bra. Men om man samtidigt låter bli att vidta åtgärder så att insatserna blir till nytta, vittnar det om både dålig ekonomi och tanklös politik. Att hänvisa till hittills rådande förhållanden och till ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter leder inte till någon lösning av problemet. Kommunikationsministerns svar inger inget hopp om en lösning. Jag vill ändå ställa frågan: Kan man inte genom administrativa åtgärder få till stånd ett effektivare utnyttjande av vägverkets personal, så att man på det sättet kan lösa dessa frågor?
Herr talman! Det är väl så att vägverket med visst fog anser att fasta rastplatser, t.ex. för husvagnar, inte hör till vägverkets uppgift — enligt väglagen gör de inte heller det. Naturrastplatserna har ju tillkommit genom länsstyrelsernas försorg. Jag tycker att man inte får haka upp sig på att huvudmannaskapsfrågan inte är löst — det är den bevisligen inte, och det fungerar inte särskilt bra härvidlag. Därför finns det naturligtvis anledning för vägverket och länsstyrelserna att på de ställen där detta är ett problem ta en diskussion om hur man skall göra. Man kan emellertid inte begära att vägverket inom sina ekonomiska ramar skall ta på sig sådana uppgifter som det normalt är kommunernas sak att sköta. Men jag håller med om att allmänheten inte får bli lidande därför att huvudmannaskapsfrågan inte är löst. Om vi inte får ett besked från länsstyrelser eller vägverket lokalt inom en snar framtid, är det möjligt att regeringen själv tar initiativ så att frågan kan lösas.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen ämnar ta initiativ, så att frågan kan lösas. Hittills har ju ingenting skett som har gett vid handen att en lösning härvidlag är på gång. Men det sista beskedet tackar jag särskilt för.

Herr talman! År 1970 antog den svenska riksdagen på förslag av den socialdemokratiska regeringen riktlinjer för den svenska biståndspolitiken. Dessa riktlinjer kritiserades då och då av de borgerliga partierna, och man drev igenom att det skulle tillsättas en biståndspolitisk utredning. Så skedde också 1972. Under den tid som den här utredningen pågick fortsatte man att arbeta efter de tidigare antagna riktlinjerna. I riksdagsdebatten den 19 maj 1976 sade emellertid Torsten Bengtson följande, som jag tycker det är värt att notera i det här sammanhanget: ”Det råder stor enighet i vårt land om svensk utrikespolitik. Ett undantag är dock u-landspolitiken, där en sådan enighet knappast föreligger. Meningsskiljaktigheterna är dock inte så framträdande vid årets riksdagsbehandling, eftersom situationen närmast måste betraktas som avvaktande. Det är biståndspolitiska utredningens ställningstagande som avvaktas.” Litet längre fram i sitt anförande säger han: ”När biståndspolitiska utredningen har framlagt sitt betänkande måste en omprövning ske av hela den svenska biståndspolitiken, och det är alls inte säkert att de nuvarande principerna i så fall kommer att gälla. Biståndspolitikens allmänna inriktning bör övervägas, och i synnerhet sådana frågor som ländervalet bör bli föremål för en noggrann prövning.” Hösten 1978 kunde vi i denna riksdag behandla resultatet av utredningens arbete. Vi kunde då konstatera att såväl regeringen som riksdagen i allt väsentligt anslöt sig till utredningens förslag och därmed till de principer för biståndspolitiken som socialdemokratin i regeringsställning utformade. Målen för biståndspolitiken — resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling — som de hade formulerats av socialdemokraterna — gäller alltså fortfarande. I stort sett har det alltså rått och råder enighet inom den svenska riksdagen om dessa principer. Det är nog inte bara i riksdagen som det råder enighet omkring biståndspolitiken, utan jag tror att vi hos svenska folket har gehör för den biståndspolitik vi bedriver. Människorna i det här landet har en kunskap och ett medvetande om u-ländernas situation som jag tror saknar motsvarighet i andra länder. Här har inte minst den av staten stödda informationsverksamhet som folkrörelserna bedriver varit verkningsfull. Trots det svåra ekonomiska läge vårt land befinner sig i, ifrågasätter man inte biståndet till u-länderna. Visst möter vi kritiska kommentarer ibland, men vi kan nog påstå att vi har en opinion för vår biståndspolitik. Av solidaritet med människorna i u-länderna är man beredd att bidra med skattemedel och också med egna medel. Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond har fått starkt gehör för sin insamling med mottot Ljus över Nicaragua, och vid förstamajfirandet om några dagar kommer man att över hela landet samla in ytterligare medel för att bistå människorna i Nicaragua. Jag tror också att människorna i vårt land har kunnat konstatera att den solidaritet som vi har visat med länderna i tredje världen har bidragit till att dessa känner tillit till Sverige, vilket i sin tur innebär att de vill ha ett vidgat samarbete med vårt land. Det kan exempelvis gälla vår handelspolitik. Den av svenskt näringsliv under många år som förhatlig betraktade svenska utrikespolitiken, inkl. biståndspolitiken, har säkerligen inneburit nya exportmarknader och därmed sysselsättning i Sverige. Och påståendet att med bistånd följer handel kan förmodligen flera svenska företag bekräfta. Detta har skett tack vare och inte trots vår biståndspolitik. Även om riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken står fast sedan början av 1970-talet så uttrycker vi socialdemokrater en oro med anledning av vissa tendenser i de borgerliga regeringarnas tillämpning av biståndspolitikens principer. Det är dels minskat intresse för stöd till u-ländernas oberoende, dels ökad kommersialisering av biståndet. Vi har länder som efter år av förtryck under ekonomisk kolonialism och inhemsk diktatur och som efter frigörelsen för en hård kamp mot den ekonomiska brutala verkligheten. För att dessa länder skall ha en chans att bevara sitt oberoende gentemot någon av stormakterna är det angeläget att Sverige och likasinnade Nr 132 länder ger dem ett starkt stöd. Vi vet alla att den politiska frigörelsen är ett Tisdagen den steg mot målet men att det andra steget, den ekonomiska frigörelsen, är 29 april 1980 minst lika svårt att ta. Jag minns från mitt besök i Mogambique efter befrielsen att landets dåvarande vicepresident sade ungefär så här: Politiskt Internationellt har vi varit en portugisisk koloni men ekonomiskt en sydafrikansk. Detta utvecklingssamaruttalande illustrerar just många av u-ländernas beroendeförhållanden. bete m.m. Andra talare kommer här efter mig att utveckla socialdemokraternas syn på södra Afrika och Latinamerika. När det gäller kommersialiseringen av biståndet så började det med den speciella industrifonden för samarbete med u-länderna, det som nu heter SWEDFUND. Där tvingas u-länderna till s.k. joint ventures för att få del av denna bit av biståndsbudgeten. Initiativet och förhandlingsstyrkan överlämnas till svenska företag som planerar för en investering i något u-land. I årets budget får vi besked om att 60 milj.kr. skall avsättas för s.k. blandade krediter. Med ett par rader i budgetpropositionen som underlag skall riksdagen bevilja detta anslag, som vi inte vet mycket om hur det skall användas och som vi så att säga får underteckna mer eller mindre in blanco. Det är bara socialdemokraterna i utskottet som har protesterat mot detta tillvägagångsätt. När det gäller industribiståndsfonden så säger man i debatten att u-länderna frågar efter hjälp med sin industrialisering. Javisst, och de accepterar naturligtvis den form som givarlandet bjuder, även om det sker med inflytande från det svenska näringslivet. Industriförbundet var ju också stor tillskyndare till industribiståndsfonden. Nu kommer man säkert också att kunna påstå att u-länderna efterfrågar krediter. Javisst, och vi säger i reservation 3 att vi ”vill inte utesluta att det vid sidan av biståndet kan bli motiverat med statlig finansiering av u-landsanknutna verksamheter med delvis eller helt andra mål, t.ex. främjandet av svenska företags export till u-länder”. Men kalla det då för vad det är, nämligen exportfrämjande åtgärder, och ta anslagen från rätt huvudtitel. Det är inte bistånd. Sverige behöver öka sin export, det är vi nog alla överens om. Sysselsättningsskapande åtgärder behövs i Sverige. Men biståndsbudgeten är till för uländernas utveckling. Handelspolitiken har sina uppgifter, arbetsmarknadsoch näringspolitiken sina. Ett annat exempel på kommersialiseringen är hanteringen av importstödet till Sri Lanka. De tendenser som jag har visat på innebär helt enkelt att man så sakteliga är på väg att urholka biståndsanslaget, som skall användas enligt de fasdagda principerna för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Biståndet är på så sätt inte längre 196 av BNP. Jag sade tidigare att när det gäller målen för den svenska biståndspolitiken har det i stort sett rått och råder enighet inom alla partier i den svenska riksdagen. Moderaterna har i princip också anslutit sig, även om de haft vissa kritiska yttranden och även om man kan konstatera att de i en trepartiregering har ett visst inflytande. I år tar moderaterna steget fullt ut, och i en reservation till utskottets 11 betänkande ger de sin syn på principerna för svenskt bilateralt bistånd. Biståndet skall omprövas gentemot vissa länder. Omprövningen skall göras mot länder som för angreppskrig och/eller åsidosätter de mänskliga rättigheterna. De länder som nämns i reservationen är Cuba, Vietnam och Tanzania. Utskottet upprepar för sin del vad som anfördes föregående år när det gäller reglerna för biståndssamarbete, att fasthållandet vid denna grundregel i fråga om utvecklingssamarbete varken hindrar eller utesluter politiska avståndstaganden från mottagarländernas utrikeseller inrikesagerande när sådana avståndstaganden framstår som motiverade. Och sådana avståndstaganden har vi gjort vid flera tillfällen. I år nöjer sig inte moderaterna med de tidigare beslut vi har fattat, utan nu vill de att vissa u-länder skall straffas genom att vi omprövar biståndet. Ja, Cuba lyckades man ju med hjälp av fru Fortuna få bort från biståndssamarbetet för ett antal år sedan. Vietnam har man haft en viss framgång med i årets budgetproposition. När man läser texten i årets budgetproposition om Vietnams svåra försörjningsläge får man en känsla av att det här kommer att utmynna i förslag om höjning av biståndet, men i stället finner man att förslaget innebär en minskning med 35 miljoner. Moderaternas framgång i valet 1979 har satt sina spår i biståndsbudgeten. Nästa år är det kanske Tanzania som skall prickas för att det landet bidrog till att störta Idi Amin. I den motion som ligger till grund för moderatreservationen höjs pekpinnar mot vissa u-länder för deras röstning i FN:s generalförsamling. Vi vet att det finns givarländer som utövar politisk påtryckning på mottagarländerna, som ekonomiskt och utrikespolitiskt straffar mottagarländer som följer andra linjer än dem som givaren står för. Svensk biståndspolitik har alltid varit fri från sådana inslag. För socialdemokraterna är det helt främmande att med sådana medel bedriva biståndspolitik, och jag utgår från att mittenpartierna i dagens debatt tar klart avstånd från den hårdnande moderata profilen i biståndspolitiken. Den skrämmer. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till utrikesutskottets betänkande 1979/80:20.

Herr talman! För ungefär sex veckor sedan ägde i denna kammare den årliga utrikespolitiska debatten rum. Den präglades naturligt nog, med anledning av kända händelser under den senaste tiden, av bekymmer och oro inför den världspolitiska utvecklingen, och det gällde såväl från regeringen som från den socialdemokratiska oppositionen. Avspänningen, till den del den funnits, hade satts i väntrum, kapprustningen ökade och stora flottrörelser — alltid dåliga tecken — pågick ute på världshaven. Under de veckor som sedan dess gått har läget sannerligen inte förbättrats. Händelserna i Iran, i ett av de mest riskfyllda områdena på jordklotet, har ökat spänningen, Mellersta Östern-problemen kvarstår. Ockupationsarmé erna är kvar i Kampuchea och framför allt i Afghanistan, där enligt uppgift nu också kärnvapenrobotar installerats i närheten av det sund varigenom västern hämtar nära nog tre fjärdedelar av sin olja. Pessimister drar paralleller mellan år 1980 och åren 1914 och 1939, en jämförelse som egentligen är löst grundad och som saknar sakligt underlag, men som redan genom sin förekomst oroar. Förhoppningen kvarstår att om inte annat de moderna förstörelsevapnens terroroch förintelseeffekter i alla fall till sist skall verka avhållande på heta hjärnor och på maktoch prestigehungriga. Men en farlig lek med elden pågår. Borde inte alla veta att efter ett terrorkrig finns en förlorare — de överlevande — och att allt bistånd försvinner som genom ett trollslag? I dag behandlas nu det svenska biståndet, det multilaterala och det bilaterala. Sammanlagt innebär regeringens förslag en ökning med 600 milj.kr. eller med 13,5 20 i förhållande till innevarande budgetår. Det svenska biståndet uppgår nästa budgetår till 5,015 miljarder kronor — något mer än 190 av BNP, det uppställda målet. Om detta råder trots budgetunderskottet och svårigheterna med bytesbalansen enighet i utskottet. Löftena skall infrias. Genomgående har utskottsmajoriteten följt regeringens förslag, såväl i fråga om de allmänna principerna som i fråga om länderavtalen. I två fall föreslår utskottet att riksdagen ger en mening till känna för regeringen. Det ena rör att en delbetalning till IDA försågs med ett förbehåll, vilket av Världsbankspresidiet godkändes. Det gällde inte en svensk utan en amerikansk inbetalning. Den svenska regeringen har tillsammans med övriga nordiska länder redan kritiserat detta förfarande. Utskottet understryker nu kritiken och framhåller att tillvägagångssättet icke får bli prejudicerande. I det andra fallet har utskottet med anledning av en enskild m-motion rörande vegetationens betydelse för den mänskliga miljöns fortbestånd uttalat, att regeringen bör verka för en intensifierad forskning på detta område och för en internationell samordning — ett initiativ som förefaller i hög grad påkallat. Till betänkandet finns fogade ett antal reservationer från den socialdemokratiska oppositionen, närmare bestämt 15 stycken, och i betänkandet har bl.a. behandlats ett antal motioner från vpk. I sin reservation nr 2 yrkar socialdemokraterna att Sverige skall ge 40 milj.kr. till FN:s kapitalutvecklingsfond med uppgift att ge bistånd till de minst utvecklade u-länderna. Regeringen har föreslagit 30 milj.kr., med den motiveringen att Sverige därmed höjt sitt bidrag med 5 milj.kr. och därtill utfäst sig att ge lika mycket för vart och ett av de två följande budgetåren. Sveriges andel blir därmed omkring 25 20 av fondens medel, och vi är efter Nederländerna den största bidragsgivaren. Utskottet anser icke att Sverige bör få en än mer dominerande ställning i detta sammanhang och avstyrker därför motionen. Nästa reservation är av mera principiell art. Reservanterna anser sig i biståndspolitiken spåra ett minskat intresse för stöd till u-ländernas oberoende och en ökad kommersialisering av det bilaterala biståndet. Också fru Sigurdsen tog nyss upp detta. Reservanterna vill icke utesluta kommer siell statlig finansiering med u-landsanknytning, men vill då icke att detta skall inräknas i enprocentsramen. Men det gör det faktiskt icke. Både anslagen till SVEDFUND och de medel som avsatts till blandade krediter ligger ovanför enprocentsramen, om man vill räkna så. Ännu viktigare är att vi icke kan undgå att anlägga en mer odogmatisk syn på vårt bistånd. Det finns mera anledning till samverkan med svenskt näringsliv för att uppmuntra och främja engagemangen i u-länderna än till att rynka på näsan däråt. Utomlands är man inte så rädd. Vi riskerar faktiskt att hamna långt efter våra konkurrenter i u-länderna, om vår utrikeshandel och våra utrikesinvesteringar icke får något stöd till engagemang i u-länderna, Man kan, som så ofta har sagts i debatten, inte ta dessa som en enhet. De oljeproducerande länderna utgör en överklass i sammanhanget. De behöver ingen hjälp. De ger själva bistånd. Men det finns också andra u-länder, i vilka utvecklingen går med rasande fart och där nya industrier växer upp och därmed nya handelspartner tillkommer. Och så finns det en grupp, som är kvari fattigdom och elände, och det är främst dit som det offentliga biståndet måste gå. SWEDFUND är ett försök än så länge, tillkommet för att främja industrialiseringen i u-länderna. Och fördelen med fonden är att den för ett ringa mått av bistånd kan och bör dra till sig kapital från den privata kapitalmarknaden. De två första överenskommelserna med Tunisien och Tanzania utgör en början. Tanken med s.k. blandade krediter är på remiss, och härtill återkommer utskottet med tiden men vill redan nu genom att avsätta ett belopp för ändamålet, under förbehåll av riksdagens senare godkännande, möjliggöra ett raskt beslut när tiden är inne. Detta och inget annat är det tal om här, fru Sigurdsen. Kritiken i samma reservation om bristande intresse för u-ländernas oberoende är mer svårbegriplig. Ett studium av den socialdemokratiska motionen i ärendet samt läsning av cirkulärartiklar i den socialdemokratiska pressen ger dock vid handen att därmed avses främst att biståndet från Sverige till Cuba avbryts, att landramen till Vietnam skärs ned något och att stödet till Nicaragua inte blir högre. Till dessa intressanta synpunkter återkommer jag senare. Men reservationerna 15 och 16 har ett nära samband med denna svårbegripliga tredje reservation. I reservation 10 yrkas alltså en anslagshöjning med inte mindre än 30 milj.kr. till Nicaragua, dvs. dubbelt mot vad regeringen föreslår. Vpk nöjer sig med 10 milj.kr. men önskar att landet blir ett svenskt programland. Frågan om våra programländer är emellertid under särskild prövning till följd av riksdagens tidigare uttalanden. SIDA har nu färdigställt en utredning härom som närmare skall prövas av styrelsen, som därefter skall ge sitt förslag till regeringen. Att nu anta nya programländer kan inte gärna vara välbetänkt. Klokt är att ännu en tid avvakta utvecklingen i Zimbabwe och Nicaragua. Avlägsnandet av Somozaregimen i Nicaragua hälsades på sin tid med berättigad glädje, och alla hoppades på att stabilitet i landet skulle åstadkommas. Men frossbrytningarna efter regimskiftet tycks inte vara helt över — de senaste rapporterna är oroväckande — och 30 milj.kr. synes i dag tillräckligt. Dessutom utesluter inte regeringen extra bidrag därutöver, om så blir påkallat. I propositionen föreslås också på grundval av ett uttalande från förra årets riksdag ett anslag på 20 milj.kr. till Jamaica och Dominikanska republiken, vilket socialdemokraterna vill höja till 30 milj.kr. Det anges uttryckligen att det här är fråga om ett tillfälligt betalningsbalansstöd, som när det gäller Jamaica bl.a. skall utgå i form av importstöd. Emellertid är medelinkomsten i dessa länder liksom i Nicaragua relativt sett inte särskilt låg — i varje fall inte beträffande Jamaica, där den nuvarande omstridda regimen uppenbarligen bär ansvaret för det svåra statsfinansiella läget. Förhandlingar pågår med IMF, och ett val är nära förestående. Naturligtvis kan det sägas att det är förvånande att Sverige med egna bytesbalansproblem träder in som bidragsgivare till ett annat land i denna situation. Men utskottet är enigt därom och ingen har, troligen med hänsyn till beloppets ringa storlek, velat avstyrka förslaget. Emellertid får anslag av denna karaktär inte bli prejudicerande. När Sverige tidigare ingripit i fall av svårigheter med betalningsbalansen i något land har det skett i samarbete med internationella organisationer, såsom beträffande Portugal, men inte som i detta fall på egen hand. Nu till Cuba. Det svenska stödet till Cuba skall enligt riksdagsbeslut upphöra den 30 juni i år. För att möjliggöra en smidig avveckling på vissa områden föreslår utskottet att Sverige fortsätter en form av bredare samarbete med Cuba, vilket dock enligt utskottets mening i fråga om pengar bör maximeras till 5 milj.kr. Ett liknande beslut fattades av förra riksdagen. Vpk är inte nöjt härmed utan föreslår t.o.m. att det tidigare utgående biståndet fördubblas till 70 milj.kr. Socialdemokraterna går inte så långt men uttalar att Cuba även i fortsättningen bör ha svenskt stöd och yrkar att det bredare samarbetet med detta land skall omfatta 20 milj.kr. Det tidigare utgående beloppet skall alltså även enligt socialdemokraterna reduceras, trots att s-reservanterna samtidigt påstår att inga biståndspolitiska skäl föreligger för att avbryta stödet till Cuba. Föreligger verkligen inga sådana biståndspolitiska skäl? Medelinkomsten är större inom denna region än den vanliga, och biståndet från annat håll är påfallande, för att uttrycka sig med den största försiktighet. Sovjetunionen står för oljeimporten och köper två tredjedelar av sockerskörden. Moskva ansvarar allt som allt för två tredjedelar av den totala handeln, och det direkta ekonomiska biståndet från Sovjet uppgick under 1979 till 3 300 miljoner dollar, vilket betyder en fördubbling på några år. Är icke detta skäl nog för Sverige att dra sig tillbaka i stället för att lägga sin droppe i havet? Låt oss ta upp Vietnam, eftersom dessa båda länder, Cuba och Vietnam, är sammankopplade i den socialdemokratiska motionen. Socialdemokraterna ogillar att anslaget till Vietnam sänks från 400 till 365 milj.kr.

Detta innebär, säger den socialdemokratiska pressen, att Sverige vill vara med och ”straffa” Vietnam för dess krigföring. Man måste konstatera att denna form av straffsanktion som Sverige enligt dessa uttalanden påstås göra är märklig. Snarare kan man säga att vi ger rosor i mängder av gyllene krus även i fortsättningen. Vår landram skulle bli I milj.kr. per dag även under nu kommande budgetår. Kan Vietnam klaga häröver?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 Men innan dess vill jag lämna utskottets betänkande och något beröra bakgrunden till reservationen nr 4 samt återkomma med moderata synpunkter på det aktuella läget beträffande Vietnam och Cuba. Från första stund motsatte sig moderata samlingspartiet det stora Bai Bang-projektet i Vietnam. Vi ansåg det osäkert, riskabelt och äventyrligt. Vi påpekade att den första kalkylen för svensk insats, 500 milj.kr., var uppenbart vilseledande. Vi har fått rätt — tyvärr — på samtliga punkter. Transportanläggningarna har felbedömts, tillgången på råvara har icke fungerat och kostnaderna i dag beräknas till icke mindre än 2 miljarder kronor. Naturligtvis har inflationen gjort sitt — men ändå! SIDA kommer nu att förhandla om 400 nya miljoner för teknisk hjälp och driftstöd under tre år framåt. Detta förefaller ha en saklig motivering, nämligen att vi därigenom kan bli fria från den av regeringen Palme först tecknade, huvudlösa överenskommelsen, vilken lade allt ansvar på Sverige och icke var preciserad till vare sig tid eller belopp. Den kunde i princip pågå i ett oändligt antal år med en oändlig massa pengar. Genom ett nytt avtal blir man fri från detta avtal. Men då blir alltså de sammanlagda kostnaderna först de 1 600 milj.kr. som anläggningen beräknas kosta och sedan 400 miljoner för detta nya stöd, alltså inte mindre än 2 miljarder kronor. Man kan verkligen tala om en Sveriges industriella jättebaby i de vietnamesiska skogarna. Att moderaterna konsekvent röstat för olika anslag under årens lopp, trots denna inställning till huvudfrågan, beror på att vi anser att Sverige skall stå vid utfästelser och avtal. Men det allvarliga är i dag: Kommer det att räcka med 2 miljarder för vårt vidkommande? Många anser att nya anspråk är att vänta när tiden gått ut. Då måste i alla fall Sverige någon gång säga nej. Det måste bli ett slut på den svenska miljardrullningen till Vietnam om inte förr så 1983. Dessutom har det tillkommit andra och obehagliga saker. Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer i Vietnam, Godtyckliga arresteringar, urusla fängelseförhållanden, censur, byråkrati och polisvälde — allt enligt socialdemokraternas egen utrikespolitiske expert Pierre Schori. Terrorn mot båtflyktingarna är välbekant. Vietnam har annekterat Laos och håller där 60 000 man. Vietnam har 200 000 ockupationssoldater i Kampuchea och har där upprättat en Quislingregim. Av allt att döma avser Vietnam att stanna kvar i Kampuchea. När en av landets vänner, Olof Palme, i januari i fjol förklarade att detta att stanna kvar vore värre än den dumhet anfallskriget innebar talade han tydligen för döva öron. Vietnam har också ett vänskapsoch försvarsavtal med Sovjet och är medlem av handelsorganisationen Comecon. Enligt vad utrikesministern i Hanoi förklarat kostar dock vapen och ammunition i kriget inte Vietnam ett öre. ”Våra sovjetiska vänner ger oss allt vad vi vill ha.” Hur kan då tala om oberoende i samband med anslagsreduktionen? Åter till Cuba och dess militära förehavanden! Cuba har 20 000 man i Angola och 12 000-15 000 i Etiopien. I en rad andra länder — det talas om 16 stater — finns kubansk militär på plats. När biståndspolitiska skäl saknas för fortsatt stöd — tänker man då i stället åberopa dessa militära insatser? I fråga om Cuba och Vietnam yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan. Samtidigt vill jag emellertid i denna debatt icke underlåta att fästa uppmärksamheten på den slutrapport som Brandtkommissionen utgivit med titeln Ett program för överlevnad. Tyvärr ser det inte ut som om detta program skulle översättas till svenska. Jag hoppas att utrikesdepartementet håller ett öga på det. Den skriften är verkligen värd att spridas. I kommissionens arbete deltog representanter för skilda meningsriktningar — förutom ordföranden Willy Brandt t.ex. förutvarande toryledaren Edward Heath, kristdemokraten Eduardo Frei från Chile, Olof Palme, Adam Malik från Indonesien och en del andra. En av huvudsekreterarna var professor Göran Ohlin från Sverige. I rapporten formulerades ett brett program för de närmaste fem åren, däribland en ökning av resursflödet till u-länderna med 200-250 miljarder om året genom enprocentsbistånd, genom internationell beskattning och genom en rad andra åtgärder -— bl.a. vill man få öststaterna att delta i biståndsarbetet. Det finns ingen möjlighet att gå in på olika punkter i detta program, men sammanfattningsvis kan sägas att rapporten utgör en appell som borde — och bör — få sitt gensvar. Men rapporten syftar inte bara till gåvor och bistånd — den syftar till hjälp till självhjälp både för i-länder och för u-länder. Det ekonomiska läget i dag i Sverige är icke gynnsamt för sådana förslag. I vårt södra grannland har den socialdemokratiska regeringen i ett krisprogram t.ex. föreslagit en översyn av biståndet. I Sverige kan vi bli nödsakade att för framtiden i varje fall säga nej till fortsatta ökningar. Vi har alltid varit den mest givmilda och välartade av skolgossar i FN-familjen: först och snabbast med bidrag och utfästelser. Kan detta fortsätta? Låt oss hoppas så. Men mer än tidigare gäller då kravet på att varje krona till u-hjälpen får sin effektiva och riktiga användning. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på här nämnda punkter.

Herr talman! När vi konstaterat den ökade kommersialiseringen i budgetpropositionen — jag har visat på några exempel — har vi inte ifrågasatt att sådana åtgärder kanske behövs. Vi rynkar inte på näsan av några dogmatiska skäl, Allan Hernelius. Vi menar att det här är en fråga som bör hanteras under en annan huvudtitel. Vårt medlemskap i IDB har också till syfte att stödja det svenska näringslivet. Det var vi emot, men frågan hanteras och handläggs ändå inom det departement där den hör hemma, handelsdepartementet. Vi menar att det är viktigt att Sverige och andra likasinnande länder — som vi brukar säga — som ger bistånd mer osjälviskt än vad stormakterna gör, hjälper andra länder när de kommer i en besvärlig situation. Om västländerna avstår från att ge bistånd i sådana svåra situationer måste följden onekligen bli att de mer eller mindre hänvisas till Sovjet och öststaterna för att få hjälp. Jag tycker att Sverige och andra likasinnade länder i västvärlden har ett ansvar att snabbt ge de här länderna det bistånd som behövs för att de skall slippa bli beroende av någon av stormakterna. Pappersbruket i Vietnam är Allan Hernelius älsklingstema, och det har varit det ända sedan vi startade det projektet. Jag har aldrig hört Allan Hernelius eller någon annan moderat tala om att också pappersbruket i Vietnam har en betydelse för svenskt näringsliv. Många av de order som gäller pappersbruket i Vietnam har gått till det svenska näringslivet. Att det är väldigt viktigt med papperet till skolböckerna, att det skulle vara till gagn för människorna i Vietnam, har jag heller aldrig hört någon av moderaterna säga. Jag noterade att Allan Hernelius sade sig hoppas att det skall vara slut på miljardrullningarna till Vietnam 1983. Jag konstaterar det moderata inflytandet i regeringen, men jag hoppas att utrikesminister Ola Ullsten i sitt anförande senare kan ge ett besked om att regeringen inte har fattat något beslut om att 1983 skall det vara slut med biståndet till Vietnam.

Herr talman! Jag fattade fru Sigurdsen så, att man icke har rätt att avstå från bistånd till ett land, om detta land i realiteten kommer i beroende av andra länder. Nu har ingen yrkat avslag på biståndet till Vietnam. Jag har icke märkt någon sådan motion, icke heller något sådant yrkande i utskottet. I stället vill Sverige fortsätta med ett bistånd om 1 milj.kr. om dagen. Det sammanlagda biståndsbeloppet för enbart pappersbruket är alltså, som jag nämnde, genom tecknade avtal uppe i 2 miljarder kronor. Det är inte direkt att avstå från att ge bistånd. Beträffande Cuba föreligger alltså icke behovet ur biståndspolitisk synpunkt; därom råder allmän enighet. Men därtill kommer att Cuba har sitt understöd från en stor och mäktig stat i Europa, ett understöd mot vilket det svenska biståndet helt förbleknar. Har vi då något intresse av att ändå vara med på ett hörn och stoppa in 30 å 40 miljoner varje år bara för att fylla på den bägare som Sovjet överräcker? Jag kan inte inse det. Herr talman! Jag hade hoppats att inte behöva tala så mycket om Vietnam och Cuba i det här årets biståndsdebatt. Jag hade verkligen tänkt slippa det, eftersom detta bistånd så ofta har diskuterats, men till min förvåning föreslår socialdemokraterna i motioner fortsatt bistånd till Cuba, trots allt vad som där hänt, och ett oförändrat anslag till Vietnam, trots allt vad som där inträffat, och de anför olika synpunkter och olika skäl härför. Jag skall inte ingå på flyktingfrågor i det här sammanhanget; båtflyktingarna både från Vietnam och från Cuba vore värda ett särskilt kapitel. Det är detta som har föranlett mig att ännu en gång beröra Cuba och Vietnam i denna biståndsdebatt.
Herr talman! Allan Hernelius säger att det inte finns något yrkande om avslag på biståndet till Vietnam. Nej, det finns det inte, men SIDA har föreslagit 400 milj.kr. i sitt anslagsäskande och regeringen har dragit ned det till 365 milj.kr., och det är alltså fråga om en minskning. I reservation nr 4, som Ingrid Sundberg väl sedan skall ta upp motiven för, talas det om en omprövning av biståndet, och där finns också Vietnam nämnt. Beträffande Cuba finns det inga biståndspolitiska skäl, och det är vi överens om, säger Allan Hernelius. Nej, ni är inte överens med socialdemokraterna om det, för vi tycker fortfarande att det finns biståndspolitiska skäl för att Cuba skall ha bistånd. Allan Hernelius säger att han hade tänkt slippa tala om Cuba och Vietnam. Vi skulle kunna relatera mycket som vi skulle vilja slippa tala om, men vi får ju ta hänsyn till att det ändock finns vissa olikheter i inställningen till biståndspolitiken.
Herr talman! Det förhåller sig faktiskt inte så, att moderaterna i år i reservationen nr 4, som Gertrud Sigurdsen sade i sitt anförande, nu tar ett steg till och markerar sin ställning i fråga om länder som för anfallskrig. Det har skett redan från första stund. När principerna för Sveriges allmänna biståndsverksamhet diskuterades hade vi en reservation av precis samma slag som i år, och vi har också haft det under tidigare år. Nu säger fru Sigurdsen att vi icke skall reducera vårt bistånd till Vietnam. Tidigare kritiserade hon att man skulle låta det upphöra efter tre år — om nu så skulle ske. Är det meningen, fru Sigurdsen, att Vietnam skall bli en permanent mottagare av svenskt bistånd av denna storleksordning? Är det meningen att Vietnam av alla länder skall ha ständig nöd och ständig penningknipa som skall föranleda svenska skattebetalare att betala 1 miljon om dagen till detta land? Kan det vara rimligt; oavsett om landet för krig, överträder de regler som gäller för de mänskliga rättigheterna, driver flyktingar från landet ut på havet mot kontant betalning, eller hur landet än uppträder i internationella sammanhang?

Herr talman! Bara några ord om Vietnam. När det gäller södra Afrika kommer Mats Hellström att motivera de socialdemokratiska ställningstagandena. Jag förstår att Sture Korpås måste ha det litet besvärligt. Det är alltid besvärligt att sitta på två stolar. I SIDA:s styrelse har han varit med om att tillstyrka en begäran om 400 milj.kr. Här i riksdagens utrikesutskott ställer han sig bakom regeringens förslag om 365 milj.kr. till Vietnam. När man i SIDA:s petita motiverar sina krav, framhåller man att biståndsbehoven i Vietnam är enorma. Även regeringen understryker i sin motivering för bistånd till Vietnam de stora biståndsbehoven. Dilemmat måste vara besvärligt för Sture Korpås. Han hamnar på olika linjer.

Herr talman! Det var ett intressant meddelande som Sture Korpås gav oss. ”SIDA såsom verk” gör inga ”politiska ställningstaganden”. Det är väl O. K. Men av detta drar jag den slutsatsen att regeringen och riksdagen har gjort ett politiskt ställningstagande gentemot Vietnam genom att sänka biståndet med 35 milj.kr.